Herr talman! Somt av det jag sade föll i god jord, men somt föll på hälleberget, om jag så får uttrycka mig.

Det är vi självklart inte. Vi får väl inte föra diskussionen på det sättet, att det kan anses föreligga — Om ökad spridning någon tveksamhet om riktigheten i att lokalisera valsverket till Gävle av sysselsättningen i eller att exempelvis människorna i Ljusdal skulle vilja påstå att verket — Gävleborgs län bör läggas där. Sådant hör givetvis inte hemma i en saklig debatt. Det som vi har velat ta upp är önskemålet att förverkliga spridningseffekterna av det som nu planeras i Gävle. Först dock detta att jag hävdar att industriministern — och regeringen — vill fortsätta den regionala koncentrationen. Detta påstående står jag fast vid. Slutsatserna bygger på vad jag yttrade i anledning av utvärderingen av Länsplanering 1974 om regional balans. Det finns många synpunkter att anlägga på denna fråga. Här skulle regeringen, om den verkligen vill göra någonting för de mindre kommunerna i Gävleborgs län och i många andra län anlägga en mer positiv syn på en regionalpolitik som ger mer åt de mindre orterna. Det finns ytterligare ett uttalande som jag vill åberopa, nämligen att den utspridning av bebyggelsen som har skett de senare åren inte är acceptabel, eftersom den skulle medföra svårigheter att upprätthålla graden av yrkesverksamhet som önskas och svårigheter att ordna kommunikationer. Innebörden i uttalandet kanske kan tolkas på olika sätt, men jag tror det är utomordentligt allvarligt om man — som man faktiskt har gjort i vårt län — tar detta till intäkt för att nu skärpa villkoren för att få bygga utanför vissa tätorter. Skulle det vara så illa, då måste vi ju slå larm. Det finns ändå inga som nu bygger så glest att det fordras en särskild busslinje dit eller en särskild skola, utan de som möjligen vill bo i gles bebyggelse bygger givetvis intill små tätortsområden. Om det blir litet fler människor där blir det lättare att få kollektivtrafik, skolor och annan service. Det riktiga är att se till, att vi får en sådan ytterligare spridningseffekt. Vi kan t.ex. aldrig klara utbyggnaden i många orter där vi säger att vi skall ha I 000 nya arbetstillfällen, om vi inte får bygga också utanför själva tätorterna. Det är uttalanden av detta slag som gör att man är litet oroad över regeringens planer när det gäller den regionala politiken och balansen i länen. Till det som så att säga föll i god jord hör uppenbarligen förslaget om att företagarföreningen nu borde få resurser för att göra en samtidig utvärdering av spridningseffekterna där man ökar sysselsättningen, t.ex. med valsverket i Gävle. Märk väl att det inte enbart skulle röra sig om spridningseffekter som en följd av valsverket, utan man skulle också ta upp andra saker såsom möjligheter att öka underleveranser från andra stora företag. Det vore ju en angelägen uppgift att företagarföreningen, oberoende av den utredning som nu pågår, finge möjlighet att tillsätta en projektgrupp samtidigt och i samarbete med den som redan finns när det gäller valsverket samt i samarbete med andra företag. Uppgiften 141 skulle vara att innan man har bundit sig för vissa förläggningar få till stånd en spridningseffekt, som också skulle komma exempelvis Hälsingland till del. Ett faktum är att Stora Kopparberg har sagt att man räknar med stora spridningseffekter i områdena kring Domnarvet och i övrigt i det länet, men på en fråga om utbyggnaden skulle kunna ge något till Hälsingland har jag fått svaret att det på nuvarande stadium inte finns möjligheter att förutsätta något sådant. Därför tror jag att det är angeläget att man nu ser till, att man får in ett resonemang om alternativa spridningseffekter på det här området. Jag hoppas att industriministern medverkar i det här hänseendet när frågan på ett eller annat sätt snart kommer upp. Herr Nordgren tog upp en fråga om kraftverksutbyggnad i Ljusdal. Jag vill inte ta in detta i den här diskussionen. Herr Nordgren och jag kan diskutera den senare; den kommer ju upp eftersom motioner har väckts i det ärendet. Jag finner emellertid inte anledning att nu vika ut på den punkten, för det skulle kunna bli en lång debatt vid sidan om det egentliga ämnet.
Herr talman! Bara några få ord! Industriministern säger att han inte kan garantera några befolkningstal, och det får man ju förstå. Men det måste ligga mycken makt uppå att följa befolkningsutvecklingen noga i de orter som lever farligt, där underlaget för servicen är i fara och där en ytterligare sänkning av befolkningstalet kan få mycket allvarliga konsekvenser. Jag måste för min del understryka hur viktigt det är att man här är uppmärksam, ja, mycket skärpt, så att man i tid vidtar nödvändiga åtgärder och inte rätt vad det är upptäcker att tiden har gått en förbi och att man står där inför ett olösligt problem. Jag tror därför att det är oerhört viktigt att nu t.ex. snabbt satsa på Ljusdal. Ett industricentrum, som vi har talat och skrivit om så mycket, bör komma till stånd utan någon tidsutdräkt. Ett beslut som gör det möjligt att börja arbeta med det problemet tror jag vore utomordentligt värdefullt just nu. Sedan är det helt självklart att vi mycket gärna vill ha valsverket till Gävleborg. Att vi är intresserade av att spridningseffekterna kan nå upp till Hälsingland är väl också ställt utom diskussion. När det gäller utbyggnad av Ljusnan såsom en möjlighet vill jag bara påminna om att kommunen en gång har tagit ställning till den frågan. Man vill inte offra de värden som där finns utan hoppas och tror att vi skall kunna lösa sysselsättningsproblemen utan att avkräva Ljusdalsbygden de offer, som det skulle bli fråga om vid en sådan utbyggnad. Slutligen, herr talman, vill jag med stor tacksamhet notera den förståelse för våra problem som industriministern gav uttryck för. Han sade sig väl känna till läget i norra Hälsingland och i Ljusdalsområdet, och han är tydligen beredd att sätta in sin kraft för att lösa problemen. Det vill jag notera med tillfredsställelse.
Nr 58 Herr talman! Det här med vattenkraftsutbyggnad skall jag i dag inte diskutera. Jag tror att de tre herrarna från de borgerliga partierna får försöka klara ut det själva sinsemellan. Man kan uppenbarligen hadelade I meningar om det. Om ökad spridning Jag skulle egentligen bara vilja säga att vi har haft en promemoria = av sysselsättningen i om hur man lokalt skall kunna övervaka fusionerna och försäljningarna. — Gävleborgs län Jag tror att det inte minst är de anställda och kommunala företrädare som har möjligheter att bedöma vad en fusion eller en försäljning kommer att innebära för en kommun -— för sysselsättningen, för servicen, för regionens utveckling över huvud taget. Det är de som i god tid före ett beslut skall ges tillfälle att komma in i dessa diskussioner. Om vi nu andas något av ömsesidig förståelse för dessa problem, så tror jag att ni också bör kunna förstå oss när myndigheterna ställs inför akuta problem av typ Lövånger. Vi kan anstränga oss och söka få kontakt med företag, vi kan diskutera och fråga om de inte skulle kunna lokalisera sig på en behövande ort i allmänhet. Vi kan försöka rikta deras uppmärksamhet på möjligheterna. Så får vi problem av arten Sonab med nödvändigheten av att klara någonting uppe i Lövånger, eller problem som i Adak, Malå kommun, där gruvan läggs ned om ett par år, varigenom arbetsmöjligheterna tas bort för ett par hundra människor. Där måste vi ha en ersättningsindustri. Jag menar inte att detta betyder att man inte kan förvänta sig någonting på de orter som ni talar för. Men jag tror att vi också ibland behövde sätta oss ned och fundera över vad vi har för möjligheter. Vi måste i mycket hög grad lita till att de företag och de företagare vi har i landet kan påverkas också i sina lokaliseringsval. Det är med det stöd, den hjälp till självhjälp, som vi är beredda att ge — och som jag förmenar att vi ger till de mindre och medelstora företagen — som vi skall kunna påverka dem också till etableringar som från samhällets synpunkt är utomordentligt angelägna. Personligen fäster jag allra största vikt vid den målsättning som ligger i den kommunindelning vi beslutade om i början av 1960-talet och som innebar att kommunerna skall byggas upp på näringsgeografiskt sammanhängande områden. Vi var då också överens om att vi i dessa näringsgeografiskt sammanhängande områden har behov av ett differentierat näringsliv. Det är en förutsättning för dessa kommuners möjligheter att svara mot medborgarnas önskemål och anspråk, och det är en gemensam uppgift som vi får försöka klara.

Herr talman! Jag skall inte säga mycket till, men det finns efter det senaste inlägget ändå anledning att påminna om den kommunsammanslagning som skett och som haft till syfte att bygga upp näringsgeografiska områden som skulle kunna ligga till grund för sysselsättningen. De tio kommuner inom Gävleborgs län som jag hänvisat till är just sådana 143 kommuner som det här gäller. Jag har inte talat för att varje liten by skall ha ett stålverk eller någonting i den stilen, men jag har talat för att exempelvis Ljusdal, Ockelbo eller Nordanstig har sådana uppgifter att fylla när det gäller servicen för de människor som vill bo där att vi måste se till att befolkningen i dessa områden får arbete och att befolkningen blir tillräcklig för erforderlig service. Industriministern sade: Vi kan inte lova att varje ort får behålla sitt befolkningstal. Nej, givetvis inte. Men det går inte att driva en politik som i stort sett innebär att människorna skall koncentreras till primära centra. Det är där vi har delade meningar, och jag hoppas att denna diskussion i någon mån kan medverka till ett omtänkande. De kommuner som nu finns i länet bör alla få resurser för att kunna hålla sina befolkningstal. Vi skall ha stora industrier — det är alldeles självklart — av typ Volvo och Stora Kopparberg. Men vi måste jämsides med det jobba för att få en större andel mindre företag. Då ställdes frågan: Vad är bakgrunden till fusionerna? Jo, orsaken är ofta brist på kapital. Och varför är det brist på kapital i de mindre företagen? Jo, det är ofta så att förutsättningarna är otillräckliga. Företagen tvingas helt enkelt in i en fusion. Sedan är det enkelt att säga: Det är ju företagen själva som väljer fusionering. Volvo kan vi hämta två bra exempel från. Det första är den enormt fina underleverantörssysselsättning som Volvo ger. Detta är ju en av de vägar som vi anvisar för att ge spridningseffekter. Det andra exemplet gäller Volvos inträde på fritidsmarknaden under förespegling att det finns ett samband mellan fritidsprodukter och bilar. Då måste man alltså köpa in företag på fritidsmarknaden, men det tycker jag går för långt. Erfarenheten hittills har också visat att det inte var lyckat. Det är ett exempel på att man kan motivera sammanslagningar med argument som egentligen är väldigt dåliga. Jag tror att en konkurrens är bättre i många fall — eljest kan man ha ett öppet samarbete. Det är angeläget att detta blivit sagt just med hänsyn till att industriministern hävdade att vid många fusioner är det företagen själva som bestämmer. Den budget som vi går att behandla i riksdagen är också i viss mån inriktad på stora företag, och vad vi önskar göra är att förstärka den del som möjligen skulle stimulera de mindre företagen. Jag vill därför sluta med att uttala en förhoppning om att några av de många förslag som vi kommer att väcka och ta upp till behandling i riksdagen skall leda till resultat med syfte att få en jämnare balans i de olika länen.
Herr talman! Jag skulle nog vara rätt försiktig med att fälla ett mera slutgiltigt omdöme om vad som kommer att hända med Volvos fritidssektor. Att man — vilket är utgångspunkten — för själva bilförsäljningen har en organisation, som marknadsföringsmässigt omspänner praktiskt taget hela världen och som parallellt med bilförsäljningen kan ta upp också försäljningen av produkter från fritidssektorn, är något som torde ha en inneboende förmåga att så småningom kunna ge resultat. Men det får vi väl, som sagt, så småningom se. Beträffande kapitaltillförseln till de mindre och medelstora företagen erinrar jag om att under de senaste fyra fem åren har vi byggt upp ett flertal kreditinstitutioner som i huvudsak har till syfte att förmedla kapital till sådana företag. I fjol var kapitalöverföringen ungefär 1 miljard.
Herr talman! Jag har heller inte gjort någon slutgiltig bedömning av Volvos inhopp på fritidssektorn. Men jag underkänner motivet att bara för att bilarna används på fritiden skall man också inom samma företag producera de andra grejor som behövs inom fritidssektorn. Ett sådant resonemang håller inte, och jag menar att det är bättre med en öppen konkurrens — gärna med samarbete när det gäller marknadsföring och sådant.

Herr talman! Tecknen på lågkonjunktur blir nu alltmer påtagliga. Läget på arbetsmarknaden har undergått en klar försämring. Det visar sig framför allt i ett ökat antal varsel om kommande uppsägningar. Till detta kommer den redan tidigare omfattande ungdomsarbetslösheten och svårigheterna för kvinnor som söker arbete att få jobb. Exportsituationen är inom åtskilliga branscher mycket dyster. Inom fler och fler näringar används t.o.m. ett så starkt ord som kris för att beskriva läget. Till de mörka inslagen i vår ekonomi hör också, att takten i prisstegringarna inte visar några tecken på att mattas. Vilka verkningar den internationella lågkonjunkturen till sist kommer att få i vårt land hänger i hög grad samman med hur fort exporten skjuter fart igen. Länderna i Europa, som utgör Sveriges stora exportmarknader, präglas ännu av lågkonjunktur. Man måste också räkna med att dessa länder vid en uppgång i första hand tar i anspråk egna outnyttjade resurser och bara i andra hand ökar sin införsel av varor från andra länder. Allmänpolitisk debatt Därför måste den ekonomiska politiken ha en expansiv inriktning under det närmaste året. Med hänsyn till det stora underskottet i utrikesaffärerna och riskerna för fortsatt inflation kan det inte bli fråga om att nu stimulera den privata konsumtionen. Denna har ju för övrigt automatiskt fått en stimulans genom de nya justeringar av statsskatten som skett nu vid årsskiftet och genom att löneförhöjningarna för 1976 betalas ut redan från årets början. Stimulansåtgärderna måste i stället inriktas på att främja investeringarna. En sådan politik stämmer också överens med vad som behöver göras för att lösa några av de viktigaste långsiktiga uppgifterna: att skapa arbete åt alla, att åstadkomma regional balans, att få bort underskottet i utrikesaffärerna samt att få grepp på inflationen. Alla tycks nu vara överens om att underskottet i utrikesaffärerna skall angripas offensivt och att ”utsvältning” skulle få förödande verkningar på sysselsättningen här hemma. Meningsskiljaktigheterna gäller i stället främst vilken inriktning investeringspolitiken bör ha. Regeringen vill liksom tidigare ensidigt styra resurserna till de stora exportföretagen. Mer än någon gång tidigare vill man nu också favorisera de statliga företagen. Vi inom centern menar att det är minst lika viktigt att söka trygga motståndskraften inom de näringar som arbetar i konkurrens med utländska företag på vår hemmamarknad. Det får inte heller bli så att de mindre och medelstora företagen i praktiken stängs ute från de statliga stimulansåtgärderna, särskilt inte som den delen av vårt näringsliv har störst betydelse för sysselsättningen. Vi befinner oss nu i en situation där investeringsbenägenheten inom industrin på vanligt sätt tenderar att sjunka när avsättningsmöjligheterna blir osäkrare. Men dessutom är de flesta företag inställda på ökade svårigheter att finansiera nya investeringar, inklusive fortsatt produktion på lager. Redan nu har företagen mycket kapital bundet i sina stora lager. De större företagen som har tillgång till arbetsmiljöfonder, särskilda investeringsfonder och vanliga investeringsfonder, kommer också efter hand att tömma ut dessa reserver. Då blir tillförseln inte bara av lånekapital utan också av riskvilligt kapital allt viktigare. Varken banker eller andra långivare kan i längden stå till tjänst med mer lånekapital, om företagen inte samtidigt själva förmår öka det egna kapitalet. Inom företagen finns det av naturliga skäl också ett psykologiskt motstånd mot att expandera, investera och låna, om det måste ske på bekostnad av soliditeten. Sårbarheten i kritiska situationer blir då alltför stor. Finansministern pekar på detta när det gäller de stora börsnoterade företagen. Men han har uppenbarligen glömt att förhållandena naturligtvis är likartade inom den mindre företagsamheten. De åtgärder som statsmakterna nu måste vidta för att underlätta företagens anskaffning av riskvilligt kapital och av lånekapital får därför inte begränsas till enbart de stora företagen. Enbart under januari månad har börsföretagen aviserat nyemissioner på sammanlagt omkring 500 miljoner. Med hänsyn till börsföretagens stora behov att skaffa nytt aktiekapital anser vi det rimligt att tillföra fjärde AP-fonden ytterligare medel. Men då — och det är viktigt — måste samtidigt de små och medelstora företagen få motsvarande möjligheter att skaffa sig kapital. Det bör ske genom att företagarföreningarna får ökade möjligheter att lämna s.k. direktlån och genom att man ökar utlåningskapaciteten hos Industrikredit, Företagskredit och andra s.k. mellanhandsinstitut, som är speciellt inriktade på att lämna lån till mindre industriföretag, jordbruk och företag inom handel och annan service. Företagarföreningarnas lån kräver inte samma säkerhet som vanliga banklån och kan därför betraktas som ett slags riskvilligt kapital. Deras värde är emellertid i dag begränsat genom att lånebeloppet inte får uppgå till mer än 200 000 kr. Knappheten på medel totalt för denna utlåning leder i praktiken till att kraven på säkerhet för dessa lån ökar. Vi anser att lånetaket bör höjas till 500 000 kronor och att staten nästa år bör ställa 150 milj.kr. till förfogande för utlåning genom företagarföreningarna mot 30 milj.kr. i år. Den övriga lånekapaciteten i Industrikredit och Företagskredit bör ökas till I miljard kronor för att den mindre företagsamheten skall komma på någorlunda jämställd fot med de stora företagen. Samtidigt kvarstår våra tidigare invändningar mot placeringsreglerna för fjärde AP-fonden. Vi anser alltså fortfarande att fondens placeringar bör vara begränsade till en viss del av aktiestocken i varje enskilt bolag, förslagsvis de 5 96 som gäller för vanliga försäkringsbolag. Fjärde AP fonden skall enligt vår uppfattning enbart vara ett organ, som i bl.a. sysselsättningssyfte underlättar företagens kapitalanskaffning — inte ett investmentbolag för statlig spekulation med pensionärernas pengar eller ett holdingbolag för att öka maktkoncentrationen inom näringslivet. Totalt sett är enligt vår uppfattning inte heller de investeringsinsatser jag redovisat tillräckliga för att upprätthålla industriinvesteringarna på godtagbar nivå. I den partimotion som centern väckt tillsammans med folkpartiet om den ekonomiska politiken föreslår vi därför en förstärkning av det generella investeringsstöd, som redan utgår i form av särskilda investeringsavdrag och motsvarande bidrag. För att motverka att detta stöd ensidigt inriktas på att öka maskininvesteringarna, vill vi att det utvidgas till att omfatta även byggnadsinvesteringar, precis som var fallet under förra lågkonjunkturen. När det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden på litet längre sikt har sysselsättningsutredningen varit enig om den ambitionshöjning i sysselsättningspolitiken som bl.a. kommer till uttryck i att man ersatt begreppet ”full sysselsättning” med uttrycket ”arbete åt alla”. Vi inom centern menar att man i första hand måste ta fasta på de skillnader i sysselsättningsnivå som föreligger mellan olika områden av landet. Hög sysselsättningsgrad måste ju ha ett direkt samband med människornas vilja och intresse för att ta ett arbete. En allmän höjning av sysselsättningsgraden över hela landet till den nivå som vi i dag har i de bäst debatt Allmänpolitisk debatt ställda delarna av landet innebär att det behövs 380 000-400 000 nya jobb. Det är den målsättning som vi tycker är rimlig i ett tidsperspektiv in på 1980-talet och som vi därför har utgått från i vårt nya näringspolitiska program. När regeringen skrev direktiven till sysselsättningsutredningen för omkring två år sedan fick nog många intrycket att socialdemokratin hade ungefär samma ambitionsnivå. Därför kommer det faktiskt litet överraskande att regeringen och socialdemokraterna nu i praktiken vill ta steget tillbaka till en sysselsättningspolitik som liknar den som väljarna så klart underkände i valet 1973. Samtidigt försöker man i socialdemokraternas valmanifest och på andra håll föra fram sysselsättningen som den viktigaste politiken. En lägre målsättning i detta sammanhang än 400 000 nya arbetstillfällen innebär ju att man inte tillerkänner människor i de sysselsättningssvaga områdena samma rätt till arbete som den som bor i områden där vi har den bästa och allsidigaste arbetsmarknaden. Det innebär att man i praktiken också gör avkall på ambitionerna att uppnå regional balans. Därför måste min fråga till socialdemokraterna nu bli: Hur mycket vill ni socialdemokrater pruta på den målsättning om arbete åt alla som vi i centern har ställt upp? Jag tror att det skulle skapa större klarhet i debatten om vi kunde få ett svar på den frågan. Uppriktigt sagt har vi i centern — på samma sätt som 1973 — upplevt socialdemokraternas attacker mot vår sysselsättningspolitik som ganska konstlade och ansträngda. Först mötte oss argumentet att folket inte räcker till för att fylla de 400 000 nya jobben. Det faller ju på sin egen orimlighet, eftersom det bara är fråga om att höja sysselsättningsnivån över landet som helhet till den nivå som redan finns i de bäst ställda länen. Ibland har socialdemokraterna argumenterat som om de trodde att människorna i de sysselsättningssvaga områdena inte vill ha arbete i samma utsträckning som folk i storstäderna eller i Jönköpings län. Men det har sysselsättningsutredningen själv effektivt vederlagt. Viljan att ta arbete — om det går att få något — är lika stor i hela landet. Därför måste människorna i de områden där det är svårt att få arbete uppleva denna argumentation från socialdemokraterna som ett direkt hån. Slutligen återkommer ju då och då det konstiga talet om att det skulle vara ”för dyrt” att sätta fler människor i arbete. På det vill jag svara med ett citat. Det lyder: ”Folkets vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång.” Det är hämtat från socialdemokraternas valmanifest. Det är bra sagt — låt oss då också ta vara på den tillgången! Det ligger i sakens natur att en stor del av de nya jobben måste komma i de områden som nu har brist på sysselsättning. För att få en positiv utveckling i dessa områden måste den lokala arbetsmarknaden utvecklas så att den erbjuder alternativ för människorna. Detta förutsätter att de regionalpolitiska medlen utvecklas och förstärks väsentligt. hov som finns i olika områden. Förutom de generella regionalpolitiska insatserna — jag tänker på fraktstöd, skatteutjämning mellan kommunerna, särskilda stöd för kommunikationer och annan service m.m. — måste de riktade regionalpolitiska insatserna differentieras och även kunna användas av de lokala och regionala samhällsorganen. Det starkaste samhällsstödet skall utgå till de orter som har den svagaste sysselsättningssituationen. Detta är en socialt riktig regionalpolitik. Den går tvärtemot det nuvarande ortsklassificeringssystemet, för det systemet har oacceptabla centralistiska effekter. Kärnkraftens anhängare i regeringen och annorstädes påstår rakt ut — och utan saklig dokumentation — att sysselsättningen kommer i fara om man inte bygger ut kärnkraften. Ibland har man gått så långt att man har tillåtit sig formuleringar av typen ”utan energi inga jobb”. Vem diskuterar man då med? Centerns förslag innebär en årlig ökning av energitillförseln med 1 96 och jämsides med detta en kraftfull politik för effektivare användning av den redan tillförda energin. Det finns många fakta som visar att regeringen har fel i sitt påstående att sysselsättningen kommer i fara om man inte bygger ut kärnkraften. Jag skall peka på några. Regeringens eget program — liksom vårt — bygger på nolltillväxt när det gäller energin 1990. Om centerns enprocentiga ökning av energin skulle vara ett hot mot sysselsättningen — vad innebär då regeringens egen inställning till nolltillväxt ur sysselsättningssynpunkt? Den svenska energiförbrukningen per person och år är knappt två tredjedelar av den amerikanska. Men sysselsättningen i Sverige är klart bättre än sysselsättningen i USA. Vad regeringen har försummat är att noggrant undersöka de resultat en politik som satsar på effektivare energianvändning skulle ge när det gäller det framtida energibehovet, när det gäller sysselsättningsökningen och när det gäller miljövinsterna. Att regeringen inte gör det beror naturligtvis på att man har bundit så mycket av resurser — ekonomiska och andra — på kärnkraftsutbyggnad att man inte har mycket kvar att sätta in på en politik för bättre hushållning. Här går skiljelinjen mellan centerns och regeringens energipolitik. För att kunna fullfölja världens mest ambitiösa kärnkraftsprogram avstår man från den väg som måste vara den förnuftigaste och den säkraste, den som innebär att effektivt utnyttja den energi som tillförs. Genom att man går vidare med kärnkraftsutbyggnaden blir handlingsfriheten dag för dag alltmer beskuren. Centern avvisar regeringens kärnkraftspolitik. Så länge en samfälld forskar och expertkår inte kan garantera att de allvarliga riskerna vid kärnkraftsproduktion kan bemästras på ett betryggande sätt kan vi inte satsa på kärnkraften. Herr talman! På samma sätt som fallet nu är i Sverige satsar man i en lång rad stater runt om i världen hårt på en snabb och omfattande uppbyggnad av civila kärnenergiprogram. Bland de länderna finns också sådana som inte har undertecknat icke-spridningsavtalet. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Det är fullt klart att det föreligger ett intimt samband mellan möjligheterna att utveckla och driva kärnenergianläggningar för civilt bruk och möjligheterna att framställa atombomber. Från centerpartiets sida har vi vid åtskilliga tillfällen pekat på det sambandet. Statsminister Palme har i internationella sammanhang också tagit upp detta samband och — det vill jag gärna säga — på ett mycket förtjänstfullt sätt analyserat riskerna därvidlag. Om nuvarande utbyggnadsplaner för kärnkraften fullföljs, kommer det år 1980 att finnas ca 400 kärnreaktorer i drift i ett 30-tal länder. Förra året fanns ca 25 000 kg plutonium som hade producerats i civila kärnenergianläggningar. År 1980, alltså om bara fyra år, är siffran uppe i 350 000 kg. En tredjedel av den mängden kommer då att finnas i länder som i dag inte har kärnvapen. Enbart den mängden, drygt 100 000 kg plutonium, gör det möjligt för dessa länder att årligen producera 12 000 atomladdningar av Nagasakistyrka. Till detta kan läggas ytterligare länder som i dag förfogar över s.k. forskningsreaktorer, fullt tillräckliga för att man skall kunna ta fram plutonium för kärnvapenframställning. Regeringen och den svenska nedrustningsdelegationen har gjort ett berömvärt arbete i försöken att åstadkomma ett internationellt kontrollsystem. I detta arbete har regeringen mitt partis fulla och oförbehållsamma stöd. Men faktum är att vi ännu inte har ett kontrollsystem som fungerar tillfredsställande. Brasilien t.ex., som köpte kärnkraftsanläggningar från Västtyskland förra året, har motsatt sig internationell kontroll på sitt eget territorium. U-länderna har redan nu signalerat missnöje med en sådan internationell kontroll, som de anser diskriminerande så länge inte supermakterna fullföljer sina nedrustningsåtaganden på kärnvapensidan. Till detta kan läggas att vi redan i dag har fått bekräftat att plutonium, möjligt att använda för kärnvapenframställning, är på drift — och ingen vet var detta plutonium finns. Det är, herr talman, med dessa risker för ögonen som vi har fört fram tanken på att försöka åstadkomma ett internationellt exportförbud för kärnenergianläggningar för civilt bruk till i första hand länder som inte skrivit på icke-spridningsavtalet. Den interpellationsdebatt som fördes här i kammaren i denna fråga för någon vecka sedan gav besked om att man på regeringshåll bedömde det som uteslutet att kunna åstadkomma ett sådant exportförbud och ansåg att ett förslag t.o.m. skulle försvåra de fortsatta nedrustningsansträngningarna. Jag har litet svårt att förstå hur man så säkert kan veta att denna bedömning är riktig, när man uppenbarligen inte ens helt informellt har fört fram denna tanke. Jag vill uttrycka förhoppningen att regeringens inställning till förslaget om internationellt exportförbud inte skall vara slutgiltigt utan att man på allvar skall pröva de möjligheter som vårt förslag kan erbjuda. Herr talman! För centern har det alltid varit en viktig angelägenhet att den generation som genom sitt arbete lagt grunden till vårt eko nomiska välstånd skall garanteras en trygg ålderdom. Det är därför som vi drivit kraven på förbättringar av pensionärernas villkor. Flera av våra förslag har, trots mångårigt motstånd, inte minst från socialdemokraterna, nu förverkligats helt eller delvis. Under 1974 fattades beslut om förbättringar av folkpensionsförmånerna och om höjda pensionstillskott för dem som saknar ATP eller har liten ATP. Pensionerna för unga handikappade förbättrades, och sänkning av pensionsåldern till 65 år för alla, en reform som vi kämpat för i 15 år, kommer att förverkligas från 1 juli i år. Egentligen skulle reformen ha trätt i kraft redan för en månad sedan, men den har ju försenats genom att riksdagsmajoriteten hoppade av från den linje som pensionsålderskommittén hade dragit upp. Samhällets utfästelser till pensionärerna om värdebeständiga pensioner och del i den allmänna standardutvecklingen i samhället måste hållas. Därför krävs en översyn av om konsumentprisindex verkligen speglar folkpensionärernas konsumtionsmönster. Många äldre känner en större trygghet och kan lättare hålla kontakt med släkt och vänner om de kan bo kvar i den gamla hemmiljön. En upprustning av bostaden är ofta en förutsättning för att detta skall vara möjligt. Vi har därför föreslagit att de ränte och amorteringsfria bostadsförbättringslånen som utgår till äldre och till handikappade skall höjas från 15 000 kr. till 20000 kr. Vård och hjälp i hemmet, vare sig den ges genom den kommunala hemhjälpen, landstingets hemsjukvård eller av någon anhörig, är i många fall det bästa alternativet. Utbyggnad av den sociala hemhjälpen och hemsjukvården är därför angelägen. Vårt ansvar för dem som har lagt grunden till vårt ekonomiska välstånd får aldrig sättas i fråga. Lika självklart är vårt ansvar för nästa generation. Det ansvaret — ansvaret för barnen — ligger först och sist på föräldrarna. Men det är samhällets uppgift att underlätta för föräldrarna att klara den viktiga uppgift som omsorgen och omvårdnaden av barnen innebär. Samhällets insatser måste utgå ifrån att föräldrarna har ett i alla avseenden gemensamt ansvar för barnen. Men dessa insatser måste också utgå från föräldrarnas rätt att själva bestämma hur de sinsemellan fördelar detta ansvar. Det finns inte en enda given lösning på hur man fördelar ansvaret, ekonomiskt och på annat sätt, mellan föräldrarna. Eftersom barnens trygghet och välbefinnande i hög grad påverkas av hur föräldrarna trivs med sin livssituation är det angeläget att samhället inte fattar beslut på barnfamiljernas vägnar utan i stället skapar sådana förutsättningar att föräldrarna ges möjlighet att forma sin tillvaro så som det passar bäst i varje enskild familj. Samhället skall alltså inte styra och bestämma hur barnfamiljerna skall ordna sitt liv. Samhället skall ge valmöjligheter, erbjuda olika alternativ. Om samhällets stöd till barnfamiljerna ensidigt inriktas på en utbyggnad av den kommunala barnomsorgen, så som socialdemokraterna fö debatt Allmänpolitisk debatt 10 respråkar, ja, då har man i praktiken bestämt vilken tillsynsform föräldrarna skall välja. Vi anser, precis som regeringen, att barndaghemmen skall byggas ut så att behoven täcks. Men för att få en uppfattning om de verkliga behoven måste man samtidigt ge föräldrarna möjlighet att visa hur de vill ha barnomsorgen ordnad. Det är därför vi arbetar för en familjepolitik som skapar valmöjligheter. Men man måste samtidigt satsa på att ge arbete åt alla som önskar det, barnomsorg åt dem som har behov därav, kortare arbetstid och förbättrad anställningstrygghet för småbarnsföräldrar och ett vårdnadsbidrag till alla familjer med barn under tre år. Det måste vara möjligt att förena en insats i förvärvslivet med en god omvårdnad av barnen. Därför bör en lagstadgad rätt till förkortning av arbetsdagen till sex timmar för alla föräldrar med barn under tre år genomföras snarast, liksom rätt till tjänstledighet under motsvarande tid. Därigenom skulle vistelsetiderna på daghem förkortas och föräldrarna skulle få mer tid för barnen. Det är beklagligt att denna angelägna reform har fördröjts på grund av oenighet inom regeringspartiet. För att alla småbarnsföräldrar skall kunna utnyttja rätten till kortare arbetstid är det nödvändigt att någon form av ekonomisk ersättning för inkomstbortfall, som blir följden av kortare arbetsdag, utgår. I debatten har hittills förekommit två alternativa lösningar. Den ena är familjestödsutredningens förslag om en delföräldrapenning. Ersättningens storlek skulle då variera kraftigt beroende på föräldrarnas inkomst liksom den gör i föräldraförsäkringen, där ersättningen varierar från 25 kr. per dag till 179 kr. per dag. Den andra lösningen är vårt förslag om ett vårdnadsbidrag på 10000 kr. per år till alla familjer som har barn under tre års ålder. Vårt förslag bygger på principen att arbetet med barnen är lika värdefullt oberoende av föräldrarnas inkomst. Liksom föräldrapenningen är vårdnadsbidraget ersättning för utfört arbete, och därför skall ersättningen beskattas och även ligga till grund för beräkning av ATP-poäng. Införandet av denna familjepolitiska reform skall enligt vårt förslag ske på så sätt att familjer med barn födda fr.o.m.den 1 juli 1976 blir berättigade till vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidraget ger, till skillnad från delföräldrapenningen, ett ekonomiskt stöd till de föräldrar som under en period när barnen är små önskar deltidsarbeta eller som vill stanna hemma på heltid för att själva svara för sina barns omvårdnad. Den möjlighet som vårt förslag öppnar har irriterat på sina håll. Jag vill uppriktigt säga att det förvånar mig. Vi vet att många föräldrar önskar vara hemma när barnen är små. Flera undersökningar har visat detta. I många låginkomstfamiljer kan man inte det. Varför det? Ekonomiska skäl hindrar föräldrarna. När vårt förslag ger denna möjlighet åt föräldrar med små inkomster — vem vill då stå här i riksdagen och klandra de föräldrar som utnyttjar denna möjlighet som erbjuds därför att de tycker att det är bäst för deras barn? Vem står här i riksdagen eller annorstädes och klandrar föräldrarna därför att de handlar så? Andra föräldrar önskar förvärvsarbeta på hel eller deltid. Då måste vi ordna barnomsorg och arbetsliv så att även deras barn kan få trygghet och omfattande föräldrakontakt. Målet är att inom en tioårsperiod alla som har behov av och efterfrågar samhällets barnomsorg skall kunna erbjudas plats. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att staten svarar för en betydligt större andel av kostnaderna än i dag. Ett sådant förslag ligger, och det är bra. Likaså måste en kraftig satsning ske på personal och föräldrautbildning. Centerns familjepolitik innebär bättre trygghet för barnen och ökade valmöjligheter för föräldrarna.

Herr talman! Om drygt sju månader går svenska folket till val. Dagens jämviktsriksdag kommer då att avlösas av en riksdag där majoriteten är antingen socialistisk eller borgerlig. Den föga ärofulla lotteririksdagen kommer då att gå till historien. Vårens riksdagsbeslut kommer självfallet att präglas av det annalkande valet. Vi kommer att ha väljarnas uppmärksamhet riktad på oss mer än vanligt. När vi redovisar våra politiska förslag på område efter område, gör vi det i vetskap om att betygsättningen kommer att ske på valdagen. Detta skärper vårt ansvar. Vårt ansvar att öppet och ärligt göra klart för människorna i vårt land vilken politik vi står för, vart vi syftar med våra förslag och vilka följder de kan få. Vi har också ett ansvar för att kunna genomföra vad vi lovar, om vi får det förtroende i valet som vi eftersträvar. Ett valår kan överbudspolitik framstå som mera lockande och frestande än eljest. Men den är också farligare. Om vi utställer löften som vi inte kan hålla, drabbar det till sist inte bara det parti som bjuder på löften, utan också den ekonomi som skall garantera vår välfärd. Våra medborgares trygghet på sikt och nationens bästa måste vara det som vi bygger vår politik på. Omsorgen om vårt lands framtid måste stå över partistriden. Men det får å andra sidan inte vara så, att de alternativ som oppositionen presenterar av regeringen genomgående betecknas som oansvariga överbud. Detta slags ”veta-bäst-politik” hör inte hemma i en öppen samhällsdebatt. Den omständigheten att ett förslag kommer från oppositionen — och inte från regeringen — ger självfallet inte förslaget karaktär av överbudspolitik. Det helt avgörande är konsekvenserna på lång sikt för de enskilda människorna och Sveriges ekonomi. Det land vi lever i — Sverige — är ett bra land. Dess ekonomi är i grunden god. Vi har naturtillgångar som flertalet andra länder saknar. Vi har ett näringsliv byggt på skickliga företagare, tekniker och löntagare. Ett näringsliv som genom sina framgångar på världsmarknaden givit oss vår höga materiella standard. Vi har som bekant stått utanför två världskrig - och det tål att upprepas. Vi har i stort sett under enighet kunnat bygga upp ett socialt trygghetssystem som på många håll i världen betraktats som föredömligt. Begreppet ”den svenska modellen” har varit Allmänpolitisk debatt 1 Allmänpolitisk debatt ett hedersord, använt för att beteckna en nation med förmåga att arbeta och att brygga över motsättningar, med en lugn arbetsmarknad och med ett ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och enskilda medborgare, med andra ord: en blandekonomi i ordets allra bästa bemärkelse. Men det har börjat gnissla i det fina maskineriet. Detta är obestridligt. Meningarna är delade om orsakerna. Men jag tror inte att någon kan förneka att vårt ekonomiska framåtskridande och vår trygghet inte i dag betraktas som lika självklara som för några år sedan. Det gamla arbetslöshetsspöket har återvänt. Vi har under de senaste åren drabbats av prisstegringar som framstod som otänkbara för några år sedan. Svensken tror i dag inte längre på pengarnas värde. Och detta präglar också hans syn på mycket annat i samhället. Sverige lever i dag över sina tillgångar. Vi har gjort det i ett par år. Det finns risk för att vi kommer att fortsätta göra det. Det verkar som om vi ännu inte förmått anpassa oss till det hårdnande ekonomiska klimatet i omvärlden. 1970-talets utveckling skiljer sig markant från 1950 och 1960-talens. När verkligheten började strida emot socialdemokraternas föreställningsvärld, utnämndes som bekant verkligheten till socialdemokratins främsta fiende. Socialdemokratins politik kom under början av 1970-talet att präglas av ett slags verklighetsflykt. En sådan politik är farlig. En politik som inte är förankrad i de enskilda människornas egen vardag är dömd att misslyckas på sikt. Visst behöver vi alla önsketänkande och visioner — det skall ingalunda förnekas. Men dagdrömmar löser inga problem. Långsiktig planering talar socialdemokraterna gärna om i olika sammanhang. Men de senaste årens regeringspolitik har alltför ofta varit en den stora brådskans politik. Alltför många står frågande inför dess konsekvenser. Vad har vi att vänta av morgondagen? Vad har vi att rätta oss efter i den de snabba omkastningarnas värld som socialdemokraterna vill leda oss in i? Det är i det läget som socialdemokraterna börjat skärpa sina krav på att förändra vårt samhälle. Den demokratiska socialismen har blivit det nya slagordet. Nu skall man ta det s.k. tredje — och tydligen slutgiltiga —- steget mot det socialistiska samhället genom den s.k. ekonomiska demokratin. Och det skall ske genom att vår blandekonomi steg för steg avskaffas, enligt den socialdemokratiska partistyrelsen och därmed också enligt den socialdemokratiska partikongressen, som antagit partistyrelsens utlåtande som sitt. Vår välfärd skall nu garanteras genom stark planhushållning. Företag och hela branscher skall socialiseras, förstatligas — det har den socialdemokratiska partikongressen beslutat. Vårt näringsliv skall steg för steg övertas och styras av fackliga organisationer, enligt vad som basuneras ut i fackföreningsorganen vecka efter vecka. Genom en långt driven koncentration, genom ett starkt socialdemokratiskt grepp över vårt samhälles olika delar och genom en allt snabbare byråkratisering skall den s.k. demokratiska socialismen genomföras. Att moderater tar avstånd från detta slags framtid säger sig självt. Den jämvikt mellan olika krafter som vårt samhälle bygger på, där skilda intressen inom vårt stora medborgarkollektiv — företagare, löntagare och konsumenter — balanseras mot varandra genom valfrihet, mångsidighet och konkurrens i en öppen demokrati, skulle ersättas av en koncentration av både politisk och ekonomisk makt till stora kollektiv. Detta saknar motstycke i något annat fritt samhälle. Vi moderater är övertygade om att vårt öppna samhälle skulle förlora en stor del av den livskraft och styrka den har i dag, om dessa strävanden skulle förverkligas. Något sådant kommer vi alltså inte stillatigande att godta. I stället, menar vi, behöver vårt land en politik som ökar den enskildes valfrihet, oberoende och integritet. En politik som ytterst syftar till att bevara och stärka den öppenhet och mångfald som är den liberala demokratins själva kärna. Vårt land befinner sig, liksom många andra länder, i en brytningstid. Det är svårt att bilda sig en klar uppfattning om vad ens de närmaste årens utveckling kommer att föra med sig. Mer eller mindre motvilligt kommer vi sannolikt att tvingas erkänna att vi nu står inför ett skede där moderation och sparsamhet måste träda i förgrunden mer än som varit fallet under en period då kollektiva lösningar, grundade på en ständigt fortgående tillväxt och ökad materiell standard, framstått som den enda och för många självklara vägen. I stället för de djärva och för det svenska samhället farliga socialistiska äventyr som i varje fall den nya generationen i svensk arbetarrörelse i dag drömmer om — en generation vars hela karriär har gått genom maktens korridorer i parti, i ämbetsverk och i departement — kommer det att krävas en lugn och stabil politik byggd inte på önsketänkande utan på sunt förnuft, verklighetssinne och sparsamhet. En metodisk politik, som slår vakt om själva grundvalarna för våra medborgares välfärd och frihet. Detta måste, herr talman, på det ekonomiska området innebära en ny näringspolitik, som syftar till att återge den svenska ekonomin dess styrka och slagkraft i konkurrensen med andra länder. Vi måste bättre utnyttja vårt folks arbetslust och energi, vårt tekniska kunnande. Vi måste återvinna vad vi har förlorat i konkurrenskraft. Det är ett lika obestridligt som beklagligt faktum att vårt tidigare försprång då det gäller de prestationer som vi åstadkommer med givna arbetsinsatser avsevärt har försämrats under de gångna åren. Vi måste utnyttja våra tillgångar bättre, hushålla med dem bättre än vad vi gör. När vi har talat om att det är nödvändigt att begränsa den offentliga sektorns långsiktiga expansion, har våra motståndare påstått att vi vill sätta ett stopp för alla reformer. Det är ju inte detta det är fråga om. Det är snarare fråga om att reformera reformerna. Så att de fungerar bättre. Så att människorna upplever sin sociala trygghet som verklig trygghet. Den reformverksamhet som vi nu står inför måste främst inriktas på att ge den tidigare kvantitativa utbyggnaden av den offentliga sektorn ett djupare kvalitativt — ett människovänligare — innehåll. Kvalitetskravet gör sig gällande på många områden. Det gäller inte minst i fråga om utbildningspolitiken, där bristerna har varit i varje fall debatt Allmänpolitisk debatt en av de bidragande orsakerna till den ungdomsarbetslöshet som blivit ett av våra stora samhällsproblem. Och det gäller på vårdsidan, där de jättelika datastyrda mastodontsjukhusen inte har lyckats ge människorna den personliga sjukvård och åldringsvård som överensstämmer med humanitetens och människorvärdets principer. Och det gäller i fråga om bostadspolitiken, där väldiga betongkolosser med tomma lägenheter och svarta fönsterrutor vittnar om socialdemokraternas oförmåga att skapa den bostadsmiljö som människorna själva vill ha. Och det gäller inte minst i fråga om vår demokratis innehåll, där kollektivanslutningen både inom LO och nu TCO vittnar om socialdemokraternas bristande respekt för åsiktsfrihet och valfrihet. Kort uttryckt: I stället för att spekulera över nya kollektiva och helt oprövade insatser på skilda områden är det dags att se om det hus i vilket vi lever, att reparera dess skavanker, att ta till vara det vi har i stället för att döma ut och riva ner och satsa på att något helt nytt alltid blir bättre än det gamla. Experimentpolitik utgör ingen hållfast grund för en framtid i trygghet. Vi moderater har i den stora motion som vi förra veckan lade fram inför riksdagen redovisat hur en försiktig, på erfarenhetens grund byggd politik bör se ut. Den röda tråden i vår motion, som omspänner nästan hela det politiska fältet, är omsorgen om den enskilda individens valfrihet, oberoende och integritet i ett samhälle som för varje år kommit att alltmer präglas av en stark och snabbt växande administration, av nya lagar, förordningar och regleringar och av ett datasystem som fullt utbyggt kan komma att förvandla medborgaren till ett nummer i ett centralt register. Ett register som kan kartlägga människan och hennes personliga förhållanden i nästan alla tänkbara hänseenden. Herr talman! På ett par områden är kraftfulla åtgärder helt enkelt ofrånkomliga inom den allra närmaste tiden. Det första är skatterna. Och de angår hela vår samhällsekonomi. Vi betraktar en reform av det svenska skattesystemet inte i första hand som nödvändig för att ge den enskilde medborgaren mer pengar i plånboken. För oss har det svenska skattesystemet blivit ett samhällsont.

Ett villkor för att dessa brister skall kunna botas är en reform av vårt skattesystem, helt nya marginalskattesatser. Om vi inte med kraft an griper detta problem, då kommer den onda cirkeln skatter-löner-priser att fortsätta att rotera. Och detta vet — vågar jag påstå — snart alla våra medborgare. Detta vet socialdemokraterna. Men de har uppenbarligen inte styrka nog att ta de krafttag som behövs för att få ett grepp om utvecklingen. ; I praktiken har regeringen saboterat den skatteutredning som riksdagen tvingade fram för ett par år sedan. Den fick sådana direktiv, att den inte kunde arbeta förutsättningslöst. Den fick syssla med det ena provisoriet efter det andra. Syftet förklarades vara att åstadkomma skattesänkningar. Men det blev inga skattesänkningar. I själva verket har vi i dag ett hårdare skattetryck och högre marginalskatter än vi hade innan den s.k. reformverksamheten tog sin början år 1970. Det är mot den bakgrunden som vi i vår motion dragit upp riktlinjer för en skattereform. Vi hoppas, trots begränsade resurser, att senare i vår kunna konkret precisera ett eget skatteförslag. Skattepolitiken har alltså ett direkt samband med samhällsekonomin. Att fortsätta på det sätt regeringen hittills gjort, att lappa på skattetäcket, att göra småjusteringar, att påstå sig föra över skattetryck från de enskilda skattebetalarna till företagarna, detta har ju bara ytterligare medverkat till att skapa de ekonomiska problem som vi brottas med just nu. Våra små och medelstora företag och framför allt familjeföretagen får allt svårare att leva vidare. Och det är dessa företag som ger sysselsättning åt flera människor än vad de stora företagen gör. Det är i dessa företag som de nya investeringarna görs och utvecklas som ger oss nya möjligheter för framtiden. De tvingas att lägga ner eller sälja sig till större företag. Aldrig tidigare har mig veterligt försäljningen av sådana företag haft sådana dimensioner. Detta har sin rot i den ständigt ökande skatteoch avgiftsbelastningen. Den kapitalbeskattning — främst arvsskatterna — som vi har i vårt land gör det dessutom ofta omöjligt för sådana företag att överleva generationsskiften. Förmodligen har den väntade skärpningen av realisationsvinstbeskattningen spelat en roll. Att man dessutom numera utgår ifrån att regeringen inte drar sig för att ge nya skatteskärpningar retroaktiv — tillbakaverkande — kraft har förmodligen också bidragit. Det är alltså långt flera i vårt samhälle än villa och egnahemsägare som drabbas, när nya lagar plötsligt över natten helt förändrar innebörden av redan vidtagna åtgärder. Man kan inte längre lita på lagen. Skattepolitik och näringspolitik har under de senaste åren vävts alltmera samman. Det behov att ”arbeta oss” igenom krisen som finansministern själv talar om i finansplanen, att investera mera för att öka vår export gentemot omvärlden och brygga över den klyfta mellan våra utrikes inkomster och utgifter som nu föreligger, kan inte tillgodoses genom stora statliga satsningar på statsföretag, stålverk och varvsindustri. Det är framför allt de små och medelstora företagen som måste stimuleras. Det gör man med en förnuftig näringspolitik. Och förnuftig näringspolitik kräver förnuftig skattepolitik. Det är på tiden att den socialdemokratiska regeringen kommer underfund med detta. Ju förr dess bättre. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt En annan fråga som jag särskilt vill rikta uppmärksamheten på, det är omsorgen och vården om grupper och individer i vårt samhälle som mer än andra i dag är i behov av omtanke och stöd — barnen, våra gamla och sjuka. Att dessa grupper kommit i kläm i all vår välfärdspolitik och i den snabba omvandlingen av samhället råder det inga som helst tvivel om. Delvis sammanhänger detta med familjernas ändrade roll och ställning i det urbaniserade samhället. Att det ligger i jämställdhetens och valfrihetens intresse att båda föräldrarna har full valfrihet till förvärvsarbete är en självklarhet. Likaså att de själva får bestämma om någon skall stanna hemma för att vårda minderåriga barn. I många barnfamiljer, flera än vad vi kanske föreställer oss, hade —- om skatterna haft en rimligare utformning — den ena av föräldrarna gärna stannat hemma, i varje fall under barnens första år, för att ge dem den personliga vård och omsorg som barnens utveckling kräver. Det går en klar och tydlig skiljelinje mellan de socialistiska och de icke-socialistiska partierna i de familjepolitiska frågorna. Även om meningarna är delade inom socialdemokratin, innebär den linje partiet officiellt alltjämt står för en ensidig satsning på den strikt kollektiva barnomsorgen. I Aftonbladet häromdagen riktade en socialdemokratisk kvinna en maning till statsministern: ”Träd fram, Palme! Om s får fortsätta vid makten, får vi då så småningom ett samhälle där ingen mor —-—-- skall ha ekonomisk och social möjlighet att vårda sitt barn längre än den av samhället uppmätta tiden sju månader?” Visst behöver vi flera barndaghem. Behovet är stort. Köerna är långa. Men vi vill skapa valfrihet mellan kollektiv och individuell barntillsyn. Föräldrarna skall ges möjlighet att själva avgöra vilken form de anser vara den bästa för sina egna barn. Och de skall kunna fritt välja mellan förvärvsarbete och vårdnadsuppgifter hemma. Då vi lägger fram ett förslag om en särskild vårdnadsersättning, är det omsorgen om barnen och rättvise och valfrihetsprinciper som varit avgörande för oss. När man vet att många föräldrar som så önskar ännu inte kan ta i anspråk samhällets barndaghemsservice och att dessutom ett stort antal anser att denna form av barntillsyn inte är den bästa för deras barn, då måste man öka föräldrarnas reella möjligheter att själva bestämma. Vi vill göra detta genom att införa en vårdnadsersättning och kombinera denna med rätt till kortare arbetsdag under barnens förskoletid och till avdrag vid beskattningen för styrkta tillsynskostnader. Vi har utformat våra förslag så, att de öppnar möjlighet för en uppgörelse med centern och folkpartiet. En borgerlig samverkan skulle vara en styrka för oppositionen inför höstens val och möjliggöra en valfrihetens familjepolitik. Vår omsorgs och vårdpolitik bygger också på övertygelsen om att det egna hemmet ofta är att föredra framför daghemmet för små barn och att det egna hemmet ofta är att föredra för den gamle framför vård på ett långtidssjukhus. Genom en väsentligt utvidgad hemsjukvård skulle vi inte bara kunna bygga ut våra samlade vårdresurser i en takt som annars inte skulle vara möjlig utan också ge våra sjuka och gamla den personliga vårdmiljö och den fasta förankring till sin tidigare omgivning som bidrar till att ge livet mening och innehåll. Vi må ha aldrig så väl administrerade och väl skötta institutioner — vilket vi ofta saknar — men de kan inte ersätta den personliga omsorg som en förbättrad hemvård skulle kunna erbjuda. Det tredje ämnesområdet jag vill beröra i största korthet är rättstryggheten. Den upplevs i dag av våra medborgare som ett av våra stora samhällsproblem. Det går en våldsvåg fram över världen. Vårt land drabbas säkert långt mindre än andra länder. Men vår relativa avskildhet och avsaknaden av det slags motsättningar inom vårt folk som brukar föda våld och förtryck har gjort att rättstrygghet uppfattas som något fundamentalt och självklart. Därför reagerar vi hårt, när vi nu dagligen möter den nya tidens hårdförhet, brutalitet och brist på respekt för egendom och människoliv. Vålds och brottsutvecklingen är en utmaning mot våra myndigheter. Regering och riksdag måste vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda vårt lands medborgare och för att skydda framför allt de svaga och gamla som är mera utsatta för våld och misshandel än andra. Visst har mycket gjorts. Våra krav på bestämda åtgärder har inte varit förgäves, även om vi avhånats då vi höjt rösten. Men så länge våldet härskar på det sätt som nu sker, måste rättstrygghetsfrågan ständigt stå på den politiska dagordningen. Våra medborgare har rätt att kräva detta. Vad som upprör allt fler är den brist på målmedvetenhet och kraft att gå till roten med våldsutvecklingen som medborgarna tycker sig finna inom regeringen. Regeringens intresse synes dem vara mera inriktat på att åstadkomma en human vård av dem som begått brott än att i humanitetens och rättens intresse skydda de människor som utsatts för brott. Alla är överens om att kriminalvården måste förbättras. Vården skall inte göra människorna sämre utan bättre. Men viktigare än allt annat är att åstadkomma ett starkt skydd mot våld i dess olika former, mot brott och mot övergrepp. I det hänseendet har den vilja regeringen dokumenterat i varje fall inte varit tillräckligt klart uttalad. Delvis är det en fråga om inställningen till normer och värderingar och om respekten för enskilda människors hem och egendom. Det gamla ordspråket ”Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål” är förvisso tillspetsat. Men det ligger ändå fortfarande någonting i det. Om hänsyn till nästan, för hennes person och egendom, inte i ett tidigt skede förmedlas till den nya generationen, om snatteri och liknande tillgrepp förringas och om avkriminaliseringen av brott — som justitieministern förutskickat — får fortgå, då lär det framdeles bli ännu svårare än vad det hittills varit att få ett grepp om utvecklingen. Det är för övrigt anmärkningsvärt, att samtidigt som den ena utredningen efter den andra får till uppgift att undersöka möjligheterna att Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt begränsa samhällets reaktioner gentemot olika slags brott mot enskilda, produceras på löpande band bestämmelser om skärpta straff för att upprätthålla de regleringar som den växande offentliga sektorn kräver för att kunna fungera. Brott mot staten, mot det allmänna, betraktas som allt allvarligare, brotten mot enskilda kommer i bakgrunden. Det finns ingen patentmedicin som kan bota de samhällsskador som det här är fråga om. Men skall den allt allvarligare utvecklingen brytas, då kräver detta i varje fall en mera skärpt inställning till kriminaliteten från de personers sida, som i landets ledning bär det högsta ansvaret för att enskilda människor skall kunna leva skyddade i sina hem och röra sig fritt utomhus. Herr talman! De senaste årens socialdemokratiska politik har varit en brådskans politik, framhöll jag nyss, med förändringar av det bestående och ett experimenterande som hos många människor har skapat förvirring och osäkerhet. Men samtidigt företer socialdemokraterna i dag en bild av rådvillhet. Till synes motsvarar den inte precis statsministerns berömda liknelse om den målmedvetna snigeln med sugfoten fast förankrad i verkligheten och med känselspröten trevande mot framtiden. Eller är, när allt kommer omkring, rådvillheten bara spelad? Det famlande över det politiska fältet som vi alla i dagsläget kan konstatera, är kanske inte så trevande som det verkar. Förvisso inte! Det är i stället i allra högsta grad medvetet. Och det har sin grund i det dilemma i vilket regeringspartiet själv försatt sig till följd av den politik partiet fört under herr Palmes ordförandeskap. Å ena sidan inser socialdemokraterna att de inte kan möta väljarna i ett val i vilket de lovar att förstatliga, att kollektivisera, att byråkratisera. Därvidlag har de inte folket med sig. Ett sådant val skulle sluta med en än större motgång än den de upplevde 1970 och 1973. Å andra sidan är det ju just detta som är socialdemokraternas politik av i dag. Läser man fackföreningspressen, följer man de socialdemokratiska tidningarnas ledare, tar man del av materialet från den socialdemokratiska partikongressen — om man kort sagt lyssnar till rörelsen, för att citera ett känt statsmannaord — då framträder bilden av ett socialdemokratiskt parti, som vill avskaffa blandekonomin, genomföra central planekonomi, angripa äganderätten och socialisera marken. Bilden av ett parti med andra ord berett att ta de avgörande stegen på vägen mot ett hägrande socialistiskt samhälle. Denna dubbla roll är inte lätt att hantera. De krafter som man själv har lösgjort håller på att bli för starka. Efter att ha sått vind, skördar man storm. Men nu gäller det valtaktik. Det gäller att behålla den regeringsmakt som dagens socialdemokrater bygger på, och då får andra hänsyn vika. Det är därför vi under de senaste veckorna fått skåda en underlig dans. Ett försiktigt smygande och snirklande. Inget onödigt damm får virvlas upp. Det som ledande socialdemokrater nyss sade var visst inte menat på det sätt det sades. Kanhända är sådant någonting som förr eller senare alltid drabbar ett parti som suttit för länge vid makten. Innehavet av regeringstaburetterna blir ett självändamål. Budskapet anpassas efter mottagaren. Makten blir viktigare än öppenheten mot väljarna. Man talar för socialism inför dem inom det egna partiet som vill höra sådant budskap. Man dementerar allt tal om socialism inför dem som inte vill ha vårt samhälle omvandlat i sådan riktning. Det för oss moderater helt avgörande är vår övertygelse om att den socialdemokratiska politiken nu har väsentligt skärpts, trots alla dementier och utslätningar. Dess budskap är entydigt och klart. Det lyder: Det är dags att gå hårdare fram. Det är dags att förverkliga gamla socialistiska krav som vi haft undanlagda i några decennier. Det är dags att ta över makten över de områden av samhället som vi ännu inte har makt över. Men Sverige har inte råd med en sådan politik. Sverige vill inte ha en sådan politik. Vi vill inte göra vårt land till en experimentverkstad för en socialistisk opinion i det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna har nu regerat vårt land i runt tal 45 år. Längre än något annat parti har regerat oavbrutet i något annat demokratiskt land. Att detta inte är bra säger sig självt. Det är inte bra för vårt land. Det är inte bra för vårt politiska liv. Och det kan inte heller rimligen vara bra för socialdemokraterna själva. För dem tycks det redan finnas bara en enda föreställningsvärld; deras egen. Sverige har för dem blivit socialdemokraternas Sverige. Det är bl.a. därför som vårt land så innerligt väl behöver en ny regering i höst. En regering som kan låta friska vindar blåsa genom departementen, som låter nya män och kvinnor göra sina försök att lösa de problem som socialdemokraterna lämnat olösta. Till det väsentliga för den borgerliga oppositionen — skrev liberala Vestmanlands Läns Tidning häromdagen —- hör ”växling vid makten — för dess egen skull. Det är inte hälsosamt”, fortsatte tidningen, ”för en demokrati om en partigrupp år ut och år in har regeringsansvaret. Luftväxling i kanslihus och ämbetskorridorer är välgörande och nödvändig. Påpekandet må drivas till vana och slentrian, men sant är det!” Ja, herr talman, sant är det! Få — om ens någon — av världens demokratier behöver i dag en växling vid makten lika mycket som Sverige.

Herr talman! De senaste dagarna har flera oskyldiga människor i Sverige drabbats av svåra våldsaktioner. De är djupt tragiska — för de anhöriga, för de skadade och för hela samhället. Dödande och överfall av det här slaget skapar oro hos många människor. De visar hur viktigt det är att vi alltid anstränger oss att på olika sätt värna om säkerheten och rättstryggheten i vårt samhälle. Våldsaktioner kan samtidigt försvåra vår strävan att hjälpa människor som begått brott tillbaka till ett normalt samhällsliv. Våldet finns inbyggt i så mycket av vad vi läser i tidningar, ser på bio och möter i TV. Rädda barnen försöker nu sprida upplysning om Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt de risker vi tar när barnen lever med våldet som underhållning. Vår sorg inför de senaste dagarnas händelser bör öka vårt stöd till dem som strävar efter att på olika sätt bekämpa våld, och glorifiering av våld, i vårt land. Herr talman! För nio år sedan hade riksdagen sin första debatt om civilt överljudsflyg. Skulle vi tillåta de här planen att lägga sina väldiga bullermattor över svenskt territorium? Dåvarande kommunikationsministern Palme delade i långa stycken min kritik av denna nya miljöfara. Nu har de första civila överljudsplanen lyft. Redan har Concorde blivit ett ekonomiskt fiasko. Miljarderna rullar, bullret breder ut sig, energi slösas i mängd -— till den enda nyttan att några få rika affärsmän tar sig någon timme fortare mellan London och Rio de Janeiro. Regeringarna i Frankrike och England har kommit och gått. I England har det varit än socialister, än konservativa vid makten. Men Concordeprojektet har bestått: allt dyrare, allt mindre lönsamt, ständigt lika oförnuftigt. Tydligare än många gånger förr har man tvingats till ”ett val mellan etik och teknik”, mellan krav på trygghet och hälsa för de många och fördelar för några få av ett nytt tekniskt underverk. En tidning har frågat: Med vilken rätt skall de som har så bråttom genom luften att de inte ens hinner ta ljudet med sig få störa miljoner människor på marken genom att stjälpa ut ett gigantiskt ljudavskräde? Men regeringarna har satsat sin prestige på projektet. De såg kalkylerna med producenternas sifferblinda ögon. De lyssnade på miljökraven med flygplanstillverkarnas bullerstörda öron. Så kastade man goda pengar efter dåliga. Teknikens framsteg är inte alltid av godo. Luftmassan omkring oss är sårbar, haven och sjöarna är känsliga reservoarer, naturtillgångarna är begränsade. En ohämmad ökning av energiförbrukningen hotar ofelbart viktiga miljövärden. För att vinna kilowatt ur orörda älvar skövlar man fjällhedar. Massiv utbyggnad av kärnkraft kan bli risker för framtida generationer. Oljekraftverk spyr ut svavel och tar död på våra sjöar. Och katastrofen med ”Berge Istra” visar med skrämmande tydlighet att de som låtsas att supertanker för olja är osårbara, de har fel. Att tekniska nyvinningar inte behöver vara mänskliga framsteg är en viktig lärdom, också för oss i Sverige. En annan är vilka risker man tar när staten blir kommersiell och när statsmakterna förenas med producentintressena. Det tog lång tid innan kraven på hushållning med energin trängde fram till regeringen. Energipolitiken formades av Vattenfall och andra producenter, som stod regeringen nära. Därför stimulerade man länge en ohämmad förbrukning av energi i stället för att dämpa ökningen och stimulera till sparande. Eller för att ta den senaste dataskandalen! En socialdemokratisk riksdagsman skrev en starkt kritisk artikel om regeringens beslut att låta tidskriften Det Bästa sätta svenska folket på data: ”Bara arbetarrörelsen kan effektivt hindra de kommersiella intressena från att göra intrång i vårt privatliv”. Det är bara det att socialdemokraterna mer än de flesta på det här området representerar just ”de kommersiella intressena”. De äger ju det ledande företaget för direktreklam, Direktus AB. Då blir det alltid en frestelse att nonchalera dataskyddet. Utan att man märker det börjar man delvis se datorernas roll från direktreklamföretagets horisont. Så blir det lätt när staten, eller regeringspartiet, förenas med producentintressena. Statsmakterna kan bäst hävda viktiga sociala krav om de så långt som möjligt står fria. Vi liberaler tror inte heller att statens centrala planerare har någon överlägsen förmåga att se in i framtiden. Den socialdemokratiska näringspolitiken bygger däremot i hög grad på den missuppfattningen. Den förkunnades med särskild styrka när socialdemokraterna hade egen majoritet i riksdagen. De privata företagen hade inga vyer, sade man. De såg inte vilka produkter som hade framtiden för sig. Här skulle bildas ett statligt utvecklingsbolag, där regeringens män och kvinnor visade vägen med sin sällsynt skärpta blick för vad som hör framtiden till. Sju år och ett hundratal miljoner kronors förlust senare har detta företag, som skulle utveckla produkter ”för samhällets utveckling”, fått fram en enda vara som man lyckats sälja med framgång: bilskyltar till staten! Problemet med den socialdemokratiska näringspolitiken är inte alls att man griper in när det blir kriser i någon viktig bransch, eller bestående arbetslöshet i någon del av landet, . Sådana insatser är nödvändiga och ofrånkomliga. Folkpartiet har sannerligen aldrig tvekat att föreslå och godta statliga satsningar i sådana lägen. Problemet är i stället att man i sin iver att åstadkomma så oerhört mycket inte har tillräckligt med tid, kraft och överblick att sköta alla sina uppgifter och alla sina bolag som snabbt ökar i antal. Och om vi till allt det här lägger de s.k. samordnande och styrande uppgifter som skisseras i det socialdemokratiska programmet så blir beslutsapparaten enorm. All erfarenhet tyder på att det kommer att leda till byråkrati och ineffektivitet — och till mindre av lokal bestämmanderätt. Vi liberaler ser de risker som ett samhälle tar när staten blir kommersiell, när stat och storföretag vävs ihop, när politiska och ekonomiska makteliter går samman. Det tycks tyvärr bli summan av den socialdemokratiska näringspolitiken. Statliga representanter sitter redan i styrelserna för investmentbolagen och bankerna. Nu skall staten gå in också i bankernas direktionsrum och i styrelserna för stora industriföretag i landet. Kommunerna skall placera politiker i styrelserna för företag som är stora i kommunen. Genom slutna förhandlingar skall staten vara med och ta ansvar för flertalet industriinvesteringar. Under de senaste tre åren har alltså statliga representanter suttit med Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt i investmentbolagens styrelse. Aldrig förr har de här bolagen köpt så många småföretag som under denna period. De har fått skattelättnader av regeringen för att kunna göra det. Utan insyn och utan att behöva motivera det kan finansministern bestämma vilka företagsköp som är samhällsnyttiga och skall få befrielse från realisationsvinstbeskattning. Det är en premiering av företagskoncentration som vi vill avskaffa. De mindre företagen förlorar obönhörligt på en ordning där goda kontakter med kanslihuset blir lika viktiga som goda produkter. Volvochefen behöver bara lyfta på telefonluren för att nå finansministern och kanske få loss ett antal miljoner ur investeringsfonden. Det är bra att regeringen kan hjälpa våra viktigaste exportföretag. Men småföretagaren har ofta ingen investeringsfond att sätta av skattefria pengar till och ofta inga direkta kontakter med makthavarna. Folkpartiet hävdar att politikerna skall stå fria att övervaka företagen. Partierna skall inte sugas in i och bli delar av beslutsapparaten i näringslivet. Den viktiga debatt som ständigt måste föras mellan företagsintresse och samhällsintresse får inte bli ett stilla mummel över sammanträdesborden. Den skall föras öppet inför medborgare och massmedia. Det är de anställda i företagen, inte mångsysslande politiker, som skall få mer att säga till om. Vi vet ju också hur svårt det är för regeringen att sköta de uppgifter man redan har. Statens järnvägar är ett ledsamt exempel på det. SJ skall arbeta i allmänhetens tjänst — men den nuvarande SJ-ledningen tycks mera betrakta allmänheten som ett störande moment. Det är inte statens järnvägars uppgift att med egendomliga uttalanden skrämma folk från att åka tåg. Det viktigaste för SJ-ledningen verkar vara att få inkomster i en storleksordning som i andra sammanhang kallas för övervinster. SJ är som bekant redan socialiserat — hur vore det att göra SJ litet mer socialt? Folkpartiet står för sociala reformer utan socialism. Socialdemokratin har just lagt fram sitt aktionsprogram. Om mycket är vi överens. Målet skall vara arbete åt alla. Vi förenas i indignation över farliga och dåliga arbetsmiljöer. Våra partier står varandra rätt nära när det gäller insatser för eftersatta grupper. Men det här aktionsprogrammet visar samtidigt en avgörande skiljelinje mellan liberalism och socialism i synen på maktens villkor och begränsningar. Socialdemokraterna berör över huvud taget inte det problem som för oss liberaler är centralt: hur vi skall kunna bryta utvecklingen mot maktkoncentration och svällande byråkrati, förena statens växande ansvar med insyn och närdemokrati. Den tystnaden är avslöjande — för bara den som ser en risk kan avvärja den. Socialdemokratin tycks inte känna särskilt mycket oro över att makten i vårt samhälle blir alltmer koncentrerad till stora företag, stora organisationer och stora kommuner. Man har inget att säga om skyddet för den enskilda människan i datasamhället. Inte ett ord om hur medborgerliga fri och rättigheter bättre än nu skall kunna värnas bl.a. i författningen. Den socialdemokratiska partikongressen demonstrerade den likgiltigheten. All läromedelsproduktion skall förstatligas! — Det skrev man in i partiprogrammet. Det kravet är särskilt oroande. Att läroböckerna följer läroplanen och har tillräcklig kvalitet granskas redan i dag. Priskonkurrensen är ofta hård mellan de många företag som gör läromedel av olika slag. Kommuner och skolor, lärare och elever får i dag välja den bok som är bäst och billigast. Läromedlen har förbättrats och pedagogiken utvecklats genom tävlan mellan förlag och författare. Och tror någon att läroböckerna hade kunnat undgå att indoktrineras av de styrandes syn på politik och samhälle om de sluppit konkurrens från andra? Vad den socialdemokratiska partikongressen kommer att vilja förstatliga om deras parti får egen majoritet i riksdagen kan vi bara ana. Vi liberaler tycker tvärtom att det är bra med förlag med olika ägare och skilda inriktningar, där massor av författare och idéer får tävla. Vår övertygelse är att vitaliteten i vårt lands debatt är beroende av många bokförlag, många tidningar och många skiftande röster i diskussion och samhällsliv. Därför vill vi med presstöd hjälpa de tidningar som lever i svårigheter. Men vi vill inte med annonsskatt försämra för dem som klarar sig själva. Vi måste värna både om tidningarnas resurser och om deras självständighet. För några veckor sedan publicerade den socialdemokratiske pressutredaren Stig Hadenius en märklig artikel. Han föreslog att stat och kommun skulle tillsätta en tredjedel av styrelseposterna i alla tidningsföretag och de anställda ytterligare en tredjedel. I ett slag skulle mängder av tidningar i landet tvingas byta politisk färg. Skall finansborgarrådet John Olle Persson sitta i Dagens Nyheters styrelse när socialdemokraterna har makten i Stockholm? Skall ett folkpartistiskt borgarråd sitta där när det blir annan majoritet? Bör kort sagt de som skall granskas av pressen själva sitta och påverka hur granskningen skall utföras? Det vore slutet för den fria pressen. Det är dock innebörden av Hadenius förslag. Det är samme Hadenius som regeringen har utsett till ledare för den svenska delegation som i UNESCO diskuterar pressens frihet! Rudolf Meidners förslag till löntagarfonder är ett annat hot mot pressens mångfald. Journalistförbundet har räknat ut att om löntagarfonderna skulle omfatta också tidningsföretagen skulle ett 40-tal tidningar redan inom tio år styras av de centrala fackförbundsledare och socialdemokrater som får makten med Meidners system. Bara en av dessa 40 tidningar är i dag socialdemokratisk. När folkpartiet går emot just Meidners förslag till löntagarfonder gör vi det sannerligen inte för att vi godtar den maktkoncentration som i dag finns i det privata näringslivet. Vi gör det tvärtom därför att vi inte vill ersätta en gammal maktkoncentration med en ny. Vi vill be debatt debatt kämpa både privat och statlig maktkoncentration. Arbetsdemokratin är då en huvudväg. De anställda skall ha mer att säga till om i det egna företaget. För den rätten skall de inte först behöva förse sig med kapital. Den rätten skall de ha i egenskap av anställda. Det är en gammal socialistisk vanföreställning att staten måste äga företagen för att man skall få ekonomisk demokrati. Men att flytta makt från vanliga direktörer till generaldirektörer ger inget som helst ökat inflytande för de anställda. Avgörande är i stället om vi medvetet strävar efter att sprida inflytandet över näringslivet och förvaltningar ut över landet till många företag och många institutioner och till många människor som jobbar där — eller om vi vill samla det i Stockholm och i kanslihuset. Därför är det helt i linje med liberalt tänkande att vidga förhandlingsrätten inom näringslivet. En gammal befälsordning hör inte hemma i dagens Sverige. Det är dags att sätta § 32 på museum. En ny aktiebolagslag bör bygga på principen om likvärdig ställning för kapital och arbete. Bara två ungdomar av tio tycker, enligt en undersökning förra året, att staten skall överta och driva fler företag. Däremot anser åtta av tio att det finns stort behov av ökat medinflytande för de anställda. Den inställningen är naturlig inte minst därför att det moderna produktionslivet, trots alla förbättringar, för många är tungt, pressande och hälsofarligt. Ändå är arbetet så mycket mer än ett sätt att klara försörjningen. Det är ofta i arbetet som vi bevarar eller förlorar vår självkänsla. Arbetsdemokratin är en väg att sprida ansvar och inflytande. Att motverka både privata och statliga monopol och karteller är en annan väg. Låt oss därför stödja dem som nu jobbar i mindre och medelstora företag. De ger impulser för vår ekonomi som vi inte kan vara utan. De ger sysselsättning för hundratusentals människor. De ger liv åt bygder som annars skulle läggas öde. Och utan de mindre och medelstora företagen skulle utvecklingen rusa fram mot privata monopol och förstatligande av näringslivet. En småföretagare fick av en tidning frågan vad han tyckte sämst om. Svaret blev: ”Om man lyckas: avundsjukan. Om man misslyckas: skadeglädjen.” Det är trist att en del upplever debatten på det viset. De många människor som arbetar i den här delen av näringslivet — tjänstemän, arbetare och företagsledning — skall veta att folkpartiet står på deras sida därför att utan de mindre och de medelstora företagen är en liberal ekonomi otänkbar. Vi måste därför bryta utvecklingen i riktning mot att några få jättar slukar allt större delar av näringslivet. De senaste åren har i genomsnitt två företag om dagen köpts upp av andra. Samtidigt startas det allt färre företag. —- Det kommer att finnas plats för fler Anders Wall i Sverige, sade Olof Palme för en tid sedan i Veckans Affärer. Min fråga till statsministern är: Kommer det att finnas plats inte bara för finanskometer som köper och säljer vad andra har byggt upp? Kommer det i ett socialistiskt Sverige att finnas plats också för livskraftiga mindre och medelstora företag? Ett näringsliv som fungerar är nödvändigt för att ge resurser för reformer. Vi liberaler vänder oss därför mot den ensidiga satsning på statliga bolag eller på de allra största börsnoterade företagen som regeringen föreslagit. Vi måste ytterligare stimulera investeringarna, om företagen skall kunna bygga ut så mycket att de kan möta en stigande efterfrågan när konjunkturen vänder. Den blygsamma ökning av investeringarna som regeringen hoppas på är otillräcklig, om vi skall kunna hålla sysselsättningen uppe längre fram. Det största slöseri ett samhälle kan drabbas av är att människor går arbetslösa. Skall vi behålla ett näringsliv som kan konkurrera med utlandet, då duger det inte att kostnadsläget i Sverige pressas upp mycket snabbare än på andra håll. Våra marginalskatter är så höga att avtalsrörelserna får nästan orimliga uppgifter. I år måste människor med vanliga inkomster öka sin lön med 15-20 926 för att behålla ungefär samma standard som förra året. Så verkar inflationen i förening med hög marginalskatt. Folkpartiet står fast vid kravet på en skattereform som mildrar marginalskatterna och skyddar skatteskalorna mot inflationen. Det kostar pengar, och de pengarna måste vi ta in. Naturligtvis skulle vi gärna se att man nu kunde genomföra stora sänkningar av de samlade skatterna. Men är det möjligt att lova? Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge, det vet vi alla. Vissa reformer kommer av det skälet att dröja längre än vi tänkt oss. Sextimmarsdagen för alla kommer det att ta många år att nå fram till. Den privata konsumtionen kommer inte att kunna stiga lika mycket som under 1975. De utlandslån vi tagit för att hålla sysselsättningen uppe måste betalas tillbaka. Vi får i längden inte leva över våra tillgångar. Men en sak är klar: Vi skall inte svika de människor som bäst behöver samhällets stöd. Vi kommer alla någon gång i ett läge där vi behöver andras omsorg: vi kan bli sjuka, vi kan bli arbetslösa, vi blir gamla. Då vill vi leva i ett samhälle där solidariteten är självklar. Ungefär hälften av den vård som ges vid sjukhus och sjukhem går till den tiondel av befolkningen som är äldst. För att ge det snabbt ökande antalet pensionärer den omsorg de har rätt att kräva skulle långtidsvården behöva fördubblas fram till 1985. Dessutom vill vi motverka byråkratin i vården, hindra att människor knuffas omkring mellan institutionerna. Och vi vill öka den mänskliga kontakten — för både personalens och patienternas skull. Allt det här är reformer som kostar pengar. Den som blivit sjuk är alltid i underläge, känner sig alltid osäker. Att då få sitta i långa köer utan någon att prata med, att få vänta i timmar liggande på en bår i en korridor, att se vita rockar snabbt svepa förbi på ronden — det kan driva människor till förtvivlan. Den känslan finns ofta hos dem som arbetar inom vården. De sliter hårt, de har stort ansvar, de gör ett fint jobb, de försöker så gott de Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kan ge patienten den personliga kontakt som behövs. Men tiden räcker ofta inte till. Graden av medmänsklighet i ett samhälle kan mätas i hur vi tar hand om dem som behöver vår gemensamma omsorg. Ett parti som står för sociala reformer utan socialism kommer då till slutsatsen: De människor som byggt det här samhället har rätt till trygghet på sin ålderdom. De får inte svikas. Inga löften om väldiga sänkningar av de samlade skatterna skall få riskera den tryggheten. Jag vet att andra lovar mer än folkpartiet. Om de kan hålla sina utfästelser är jag mindre säker på. Att både lova stora skattesänkningar och stora ökningar av försvarsutgifterna går inte ihop. Att undandra stat och kommun nya resurser och samtidigt kräva ett ökat familjestöd och satsning på sjuk och åldringsvård håller inte. Löften av der slaget kommer folkpartiet inte att avge. Vårt program är alltså sociala reformer utan socialism — och ingenting i vårt samhälle är ett värre utslag av socialistiskt förmynderi än kollektivanslutningen. Omkring 700 000 människor är i dag medlemmar i det socialdemokratiska partiet utan att ha bett att få bli det. Många vet inte ens om att de anslutits. Många har inte möjlighet att vara med på de möten där besluten tas om kollektivanslutning. De kanske arbetar när mötet pågår. Beslut fattas i andra fall på representantskap där vanliga medlemmar inte får vara med. Både som regeringschef och som ordförande i det socialdemokratiska partiet är det viktigt att Olof Palme nu talar om hur han uppfattar riksdagens uttalanden mot kollektivanslutningen. Jag frågar därför herr Palme: Vad är det för fel på tanken att individen själv bestämmer om han eller hon vill gå med i ett politiskt parti och i så fall vilket? Är det rimligt, herr Palme, att några få personer, ibland med knappa majoriteter, föser in mångdubbelt fler människor i ett politiskt parti, människor som aldrig bett att få bli socialdemokrater? I ett samhälle byggt på liberalism och frisinne är det en styggelse att till ett parti ansluta människor i klump. I ett liberalt samhälle bedöms människor som individer och inte efter sin grupptillhörighet. I ett liberalt samhälle finns därför heller ingen plats för diskriminering på grund av kön. Många säger att folkpartiet tjatar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Men vi vet att tjatet behövs för att verkligheten skall förändras, för att både män och kvinnor skall få frihet och rättvisa. Det krävde åratal av opinionsbildning för att få de andra partierna att gå med på att avskaffa sambeskattningen och införa individuell beskattning. Nu tjatar vi om en lag mot könsdiskriminering. Vi är övertygade om att våra sakskäl är så starka att de andra partierna snart måste överge sitt motstånd mot en sådan lag. Därför upprepar vi våra krav på rättvisa åt kvinnorna. För verkligheten är i dag orättvis mot kvinnorna — och mot de män som försöker bryta sig loss ur traditionella roller. Många kvinnor har aldrig fått någon chans att välja det livsmönster de själva önskat. Vilken valfrihet finns det för dem som redan i ungdomen förvägrades utbildning, som blev låsta av barn och av en man som aldrig ville ta sin del av ansvaret för hemarbetet? Och tänk på alla män som först med barnbarnen kunnat leva ut den kärlek de aldrig fick tid att ge sina egna barn, som av ekonomisk nödvändighet och traditionens tryck tvingats offra närheten till sina barn för arbetets skull. Både män och kvinnor skall kunna förena en meningsfull yrkesroll med nära kontakt med barnen. Det är den frigörelsen, att män och kvinnor tar steget in i en ny gemenskap med gemensamt ansvar, som är vår stora chans. Ändå finns de som inte förstår att här ligger ett av vår tids viktigaste budskap om en ny frihet. Det finns konservativa som talar stora ord om en ny individualism, för att i nästa andetag antyda att människor — oavsett individuell läggning — bör stoppas in i traditionella fack. Det finns marxister som inte bryr sig om att förändra dagens könsroller därför att de väntar på den stora revolutionen. Det finns socialdemokrater som säger, att ”valfriheten är en liberal fälla”. Sådant kan folkpartiet aldrig acceptera. De unga människor som i dag försöker bryta sig ur traditionens bojor har det ofta svårt och jobbigt. Ännu har inte arbetsgivarna accepterat att män stannar hemma från jobbet för att ta hand om sitt sjuka barn, att män kan komma för sent för att barnen har kinkat på dagis. Fortfarande vill arbetsgivarna ofta inte rekrytera kvinnor till chefsjobb. I en tidning för en tid sedan sade chefen för Bofors att ”när det gäller kvalificerade ledarjobb har man väl en viss återhållsamhet i fråga om yngre kvinnor. Förr eller senare gifter de sig och får barn. Det ligger ingen diskriminering i detta, det är bara en realitet.” Att också unga män gifter sig och får barn är en realitet som han tydligen inte tänkt på. Därför får reformerna inte dröja. Alla föräldrar som vill ha daghemsplats för sina barn skall kunna få det. Och ju fler daghem vi får, desto viktigare att de fungerar bra. Också de bästa daghem blir mer tröttande än stimulerande om små barn måste vistas där nio, tio. elva timmar om dagen. Barnen och deras föräldrar har rätt att få rå om varandra mer än under utarbetade kvällar och trötta mornar. Därför måste småbarnsföräldrar få förtur till sex timmars arbetsdag och få ersättning för inkomstbortfallet. Den reformen får inte, som regeringen tydligen tänkt sig, skjutas på en oviss framtid. Och vårdnadsbidrag, lika för alla, behövs både för dem som stannar hemma och vårdar sina barn och för dem som yrkesarbetar. De som i dag inte får något stöd alls för sina vårdinsatser måste uppleva so debatt debatt cialdemokratins årslånga kampanj mot vårdnadsbidrag som ett hån. Vårdnadsbidrag behövs för att skapa rättvisa och för att öka valfriheten. De här tre förslagen hör ihop. Det är ett liberalt program för valfrihet och jämställdhet. Jag tror att det nu finns en chans att gamla motsättningar mellan yrkesarbetande och hemarbetande kan försvinna. Många kvinnor prövar i dag ätt vara hemma med sina små barn några år innan de återgår — eller övergår — till förvärvslivet. Just därför vet de hur slitsamt och ofta otacksamt det jobbet är. Just därför är det så nyttigt att fler män än tidigare prövar på att vara hemma hos sina barn. Ju fler som gör det, desto mer breddas respekten för hemarbetet. Utvecklingen går inte snabbt. Det är i dag bara 6 96 av nyblivna fäder som velat utnyttja sin rätt att — ens för en vecka — vara hemma hos sina nyfödda barn. Fortfarande väljer grundskolans elever linjer efter traditionella mönster. Men insikten att det tar lång tid innan människor vågar anta den utmaning som jämställdhet mellan kvinnor och män innebär får inte leda till att vi ger upp. Vi har i vår generation chansen att ta det stora steget mot den individuella frihet som är liberalismens kärna: att människor fria från social misär och nedärvda fördomar skall kunna förverkliga sig själva.

Herr talman! I två år har vi upplevt en djup internationell lågkonjunktur, den värsta sedan 1930-talets kris. 17 miljoner människor går i dag arbetslösa i västvärldens industriländer. Jag tvekar inte att beteckna det som en mänsklig tragedi och ett ekonomiskt slöseri. Det finns illavarslande tecken ute i världen på att man vill sänka ambitionerna, betrakta en stor arbetslöshet som någonting naturligt, måhända även fördelaktigt. De arbetslösa behöver ju inte lida nöd, säger man på en del håll. Det allra värsta vore om detta skulle leda till att man gav upp det som varit efterkrigstidens främsta sociala landvinning: kravet på full sysselsättning som grundval för nationens framåtskridande och för de enskilda människornas självtillit. Självfallet står sådana tankegångar i bjärt kontrast till vår uppfattning om rätten till arbete som en grundläggande mänsklig rättighet. Varje avsteg från denna uppfattning får till konsekvens att människorna låses fast i den hopplöshet som arbetslösheten skapar och dömer dem till otrygghet och till oförmåga att påverka sin egen framtid. Samtidigt måste vi ha fullt klart för oss att vi är beroende av utvecklingen i världen. Vi måste sälja våra produkter på världsmarknaden. Vi påverkas av vad som sker ute i världen. Vårt utrymme för självständigt handlande blir därför begränsat. Mot den bakgrunden har vår utveckling under lågkonjunkturens två svåra år varit lyckosam. I ett skede av ständigt stigande arbetslöshet Allmänpolitisk debatt debatt ute i världen har vår sysselsättning ökat med nära 200 000. Arbetslösheten har hållits nere. I ett skede då levnadsstandarden sjunkit i många länder har den reala inkomstökningen — dvs. inkomstökningen frånräknad effekten av skatter och priser — på två år varit icke mindre än 12-13 96. Det är den snabbaste någonsin. I ett skede då industriinvesteringarna fallit tillbaka i många länder har denna utbyggnad för framtiden fortsatt att öka hos oss. Dessa resultat har varit möjliga i hög grad tack vare en expansiv ekonomisk politik som fått stöd av en bred majoritet i Sveriges riksdag. Riksdagsmajoriteten har därmed visat en konstruktiv djärvhet till gagn för folkhushållet. Vi har fått ta på oss en hög utländsk upplåning. Hade vi avstått från den upplåningen skulle vi fått acceptera kraftigt stigande arbetslöshet och sjunkande produktion. Den ökade upplåningen har sålunda varit en klok politik under förutsättning att vi inser att den måste få konsekvenser för vår framtida ekonomiska politik. Nu går vi in i det tredje året av lågkonjunktur. Verkningarna av den internationella utvecklingen och därmed påfrestningarna börjar bli större, Det kan vi avläsa i exportutveckling, i orderingång, i svårigheter för många industrier att slå sig igenom lågkonjunkturen. Vi måste räkna med att få möta en del besvärligheter och påfrestningar på olika områden. Å andra sidan kan vi nu äntligen skönja slutet på den internationella lågkonjunkturen. Visserligen kommer arbetslösheten dess värre att ligga kvar på en mycket hög nivå ute i Europa under detta år, men i de stora industriländerna finns nu tecken på en uppgång. Man räknar med en hygglig konjunktur 1977, och en gradvis uppgång under detta år bör så småningom få positiva effekter även för oss. Det börjar märkas en del tecken på detta. I det läget får vi göra allt vi kan för att möta de påfrestningar som kan komma. 25-punktsprogrammet från i höstas och de åtgärder som förs fram i budgeten lägger en god grund. Vi upprätthåller en fortsatt hög beredskap. Särskilt viktigt tycker jag det är att med all kraft fullfölja åtgärderna mot ungdomsarbetslösheten. Regeringen kommer inom kort att inbjuda företrädare för ett antal kommuner till överläggningar om hur staten och kommunerna gemensamt kan angripa ungdomsarbetslösheten. Liknande initiativ till överläggningar kommer vi att ta med näringslivet. Samtidigt med detta måste vi ha blicken riktad mot framtiden. Vi måste börja ta ner vårt underskott i bytesbalansen. Vi måste försöka hålla nere prisutvecklingen. Vi måste börja se i ögonen att det stora underskottet i statsbudgeten kan behöva stegvis reduceras för att hålla tillbaka inflationen. I kampen för att hålla sysselsättning och produktion uppe finns det sannerligen inte något utrymme för ekonomiskt lättsinne. Detta betyder inte alls reformstopp. Inte sedan den stora ATP-reformens genomförande har vi gjort så stora satsningar på pensionärerna som de vi står mitt uppe i just nu. Detta präglar också årets budgetförslag. Och det är riktigt att det är så. Pensionärerna har en given rätt till den välfärd de själva varit med om att bygga upp. Det gäller materiell standard genom folkpension och ATP. Det gäller sjuk och hälsovård, det gäller mänsklig omtanke och samvaro med andra. För socialdemokratin är det självklart att dessa stora satsningar görs. I årets budget ligger även stora och väsentliga förbättringar för barnfamiljerna, de handikappade, en utbyggnad av arbetsmarknadspolitiken och mycket annat. Och i början av året lade arbetarrörelsen fram ett aktionsprogram för ett fortsatt reformarbete i det svenska samhället. I fem punkter anger vi vad vi anser vara de viktigaste uppgifterna under de närmaste åren: En stark ekonomi Arbete åt alla Arbetslivets förnyelse Trygghet för alla och gemenskap mellan generationerna En god miljö Det är ingen tillfällighet att vårt främsta krav är en stark ekonomi. Det innebär att vi fäster en avgörande vikt vid att trygga produktionsunderlaget för en fortsatt välfärdsutveckling. Det har varit och förblir en målmedveten strävan i vår ekonomiska politik att lämna utrymme för industrins nödvändiga utbyggnad. Det gäller stora företag och små företag. Det gäller privat industri lika väl som statlig och kooperativ verksamhet. Det är självklart, kan jag svara er, att vi vill satsa på de mindre och medelstora företagen. De beräkningar som gjorts visar att den övervägande delen av det statliga näringspolitiska stödet går till de mindre och medelstora företagen. Tag nu senast de 1,5 miljarderna till lokaliseringspolitiken. Vad jag inte kan förstå är det här ensidiga klanket på våra stora exportföretag som ni ägnar er åt. Det är ju dessa exportföretag — små på världsmarknaden — och deras anställda som drar in en mycket väsentlig del av våra valutinkomster. Sverige är faktiskt det enda land i Europa som sedan 1968 haft en oavbruten stegring i industriinvesteringarna och vi skall försöka fortsätta på den linjen. Det finns knappast något land som har en så gynnsam behandling skattemässigt av de industrier som verkligen vill bygga ut och satsa på framtiden. En helt avgörande förutsättning är då att vi tryggar tillgången på energi och framför allt elektrisk kraft. Jag har många gånger i riksdagen redovisat den kombination av beslutsamma insatser för energibesparing och försiktig utbyggnad av olika energikällor, däribland kärnkraft, som präglar regeringens energipolitik. Centerpartiet har valt att söka politisk strid i denna fråga. Centern har velat profilera sig som det parti som säger nej till kärnkraft. Nu är det förenat med betydande svårigheter att klara ut vari centerns energipolitik egentligen består. Den är snårig. För något år sedan försökte jag leda i bevis att centern i praktiken accepterade kärnkraften. Jag möttes därvid av en mycket våldsam indignation, med visor och annat. Jag har därav dragit den slutsatsen att centerpartiet verkligen anser att vi skall avbryta all utbyggnad av kärnkraft och att vi skall avveckla de Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kärnkraftverk som är i funktion och som redan nu svarar för en betydande del av vår försörjning med elkraft, 19,1 "+ under de tre första veckorna i januari för att ta ett exempel. Det är det intryck som man uppenbarligen har velat ge allmänheten. Vi har påvisat att en sådan linje skulle leda till utomordentligt negativa konsekvenser för vår sysselsättning och för vår välfärdsutveckling över huvud taget. Om vi avvisar kärnkraften så får vi acceptera dessa konsekvenser för sysselsättning och välfärd eller också satsa på en enligt min mening mycket mer miljöförstörande produktion av oljekraft. Jag har brukat ställa frågor till Thorbjörn Fälldin. Jag gör inte som herr Bohman. Han har ju på senare tid börjat rycka in och tala om vad Thorbjörn Fälldin egentligen menar när han uttalar sig om elkraften. Vi har sådan respekt för Fälldin att vi tycker inte att man behöver använda Bohman som något slags transcendentalt medium för att klara ut vad centern egentligen avser. Jag brukar fråga: När skall ni avveckla kärnkraften? Hur skall det gå till? Vad skall ni sätta i stället? Jag kan tillfoga: När tänker ni avbryta utbyggnaden av de kärnkraftverk som nu är under byggnad i Barsebäck, Ringhals och Forsmark? Det vill vi ha besked om. Nu har emellertid centerpartiet parallellt med sitt avvisande av kärnkraften lanserat slagordet om 400 000 jobb. Jag skall inte ge mig in på att precisera hur många jobb som vore önskvärda. Vi har undvikit den typen av sifferexercis. Vi vill försöka skapa alla de jobb som över huvud taget går att skapa. Centern har bjudit 400 000 nya jobb, vpk var inne och bjöd 800 000 nya jobb. Skall ni hålla på på det sättet får ni väl kalla in Karl Erik Eriksson, som med sin vanliga fermitet får försöka slita tvisten auktionsvägen. Men så kan man inte arbeta. I förra valrörelsen lovade centern 100 000 nya jobb. Vi lovade ingenting. Vi sade att det inte går att precisera i siffror. Men sedan har vi genom en socialdemokratisk sysselsättningspolitik skaffat nära 200 000 nya jobb. Resultatet talar sitt tydliga språk. Att leka med siffror är inte det väsentliga. Det väsentliga är att vilja medlen och i varje läge göra allt man kan för att skaffa nya jobb. Det är det som skiljer oss från centern. Ni håller er till siffror. I det här läget är detta viktigt att säga, därför att det har enligt min mening uppstått en fullkomlig frontalkollision mellan centerns samtidiga löften om dels stopp för kärnkraften, dels 400 000 nya jobb, varav enligt Thorbjörn Fälldin 270 000 inom industrin. Jag vågar påstå att det inte finns en enda praktiskt verksam människa här i landet som inte vet att det finns ett samband mellan tillgången på elektrisk ström och utbyggnaden av produktionen och den mängd av vardagliga förbättringar i arbetsmiljö och arbetsvillkor som sker ute på arbetsplatserna i Sverige. Man behöver bara stanna svarven eller släcka ljuset, så inser man ju detta samband. Det är inte några små, små ting som skiljer oss från centern. 40 "» är centerns brist år 1985 — i elkraftförsörjningen, det är den det gäller. 40 "» innebär lågt räknat 150 000 färre jobb i industrin. Varje industrijobb drar ungefär 40000 kilo wattimmar. Historiskt sett tror jag att det är någonting alldeles unikt att ett politiskt parti i Sverige, och därtill det största oppositionspartiet, ger sig ut att möta väljarna med budskapet 400 000 nya jobb — utan elektrisk ström. Det finns inte mycket av handfast realism i den parollen. Det vill jag ärligen säga. Jag har i varje riksdagsdebatt framhållit att det inte räcker att bygga nya fabriker och skaffa bättre maskiner. Vi måste också förbättra människornas villkor i produktionen. Vi befinner oss mitt uppe i ett intensivt reformarbete. Efter lagarna om skyddsombud, anställningstrygghet, rätt till ledighet för studier, förtroendemannalag och mycket annat kommer riksdagen nu att få ta ställning till lagen om medbestämmande i arbetslivet samtidigt som vi börjar förberedelserna för den nya arbetsmiljölagen. Detta är vardagliga ting som ligger nära människorna ute på arbetsplatserna: skyddet för liv och hälsa, tryggheten i jobbet, rätten att vara med och säga sin mening och påverka besluten. Förändringen kommer inte plötsligt. Det är fråga om ett gradvis inväxande i nya förhållanden i arbetslivet. Men jag bestyrks ständigt i uppfattningen att detta tillsammans är den största demokratiseringsprocess i det svenska samhället som vi upplevt sedan den allmänna rösträtten genomfördes. Det är nästan rörande att höra herr Bohman tala om arbetarrörelsens rådvillhet, när vi med samlad beslutsamhet har gett oss i kast med den gigantiska uppgiften att förnya arbetslivet och förstärka demokratin. Då är det dags för den ekonomiska demokratin, hotar herr Bohman med. Ja, det är dags att arbetarna och tjänstemännen skall få mer att säga till om på sina arbetsplatser. Det tycker inte herr Bohman om. Metallarbetaren sover illa om nätterna och allt möjligt. Men det finns ingen återvändo, herr Bohman. Och när herr Ahlmark talar om makteliterna skall man komma ihåg att detta är den största förändring i den traditionella maktstrukturen i det svenska samhället och i det ekonomiska livet som vi fått uppleva. Lika övertygad är jag att den kommer att ha en produktiv innebörd. Att löntagarna får större ansvar, att de får mer att säga till om, att vi förändrar relationerna i arbetslivet till ökad demokrati — det kommer att i grunden stärka vårt näringsliv. Och det är ett utflöde av vår syn på arbetets värde och arbetets rätt i det moderna samhället. Så fortsätter reformarbetet. Just nu står familjepolitiken i blickpunkten. Det tycker jag är glädjande. Det finns ofantligt mycket vi kan göra för att ge barnen en god och trygg miljö, för att värna om samvaron mellan föräldrar och barn, men också för att befästa vårt gemensamma ansvar för de nya generationer som växer upp. Men just därför att familjepolitiken är så viktig måste vi se till att den bärs upp av en helhetssyn och att den får en ekonomisk hållfasthet så att vi inte skapar förväntningar som rätt snart förbyts i besvikelser. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt på riksdagens bord är utan tvivel en milstolpe i familjepolitiken. För hundratusentals föräldrar och deras barn blir denna satsning av väldigt stor betydelse. Den kan ge en trygghet och en gemenskap som de eftersträvar — inte som en ersättning för deras insats i familjen men som ett positivt stöd. Jag konstaterar bara att moderaterna i sak ställer sig vid sidan av denna satsning genom att gå emot finansieringen och genom att ideologiskt bekämpa den. Men vad säger man med alla sina vackra ord om valfrihet till de hundratusentals familjer som önskar plats på daghem, på fritidshem och i familjedaghem? De skall alltså icke få sin valfrihet. Om detta motstånd mot barnomsorgen är något slags kärna i det som herr Bohman utvecklade som en borgerlig familjepolitik, då har verkligen löntagarna i det här landet anledning att dra öronen åt sig. Jag kan utan vidare säga att det finns starka skäl för en förkortning av arbetstiden för småbarnsföräldrar med ersättning för inkomstbortfallet. Det skulle vidga möjligheterna till samvaro mellan föräldrar och barn. Långa arbetstider och restider innebär för många en svår påfrestning. Sextirnmarsdagen är ursprungligen ett socialdemokratiskt förslag som diskuterats mycket livligt inom vårt parti. Det vore emellertid utomordentligt olyckligt om stora grupper, just de som bäst behöver stödet, skulle ställas utanför — de skiftarbetande, de som arbetar i ackordslag och andra. Därför är vi helt överens med de stora löntagarorganisationerna, som säger att innan man tar slutlig ställning till denna reform måste man granska konsekvenserna på arbetsmarknaden så att alla kan vara med. Nu arbetar en arbetsgrupp under statssekreterare Göte Fridhs ledning intensivt med detta problem. Jag har svårt att förstå dem som vill gå ut i konflikt med LO och TCO, vilka i sina medlemmars intresse vill kartlägga de praktiska möjligheterna att genomföra reformen. Det blir ändå dessa organisationer som får ta på sig en stor del av ansvaret för att praktiskt genomföra reformen. Vi har råd att vänta de månader som arbetsgruppen behöver för sitt arbete. Det var mycket olyckligt att herr Ahlmark här drog till med särbeskattningen. Det är riktigt att ni drev opinionsbildning för den, men vi väntade tills vi hade format ett konkret förslag. Då blev det alla möjliga opinionsstormar, men ni i folkpartiet teg som små möss. Ni befann er långt ute i kulisserna och vi fick ta den striden ensamma. Efteråt försökte ni ta äran åt er. Jag hoppas att ni i framtiden inte skall agera på det sättet när det gäller att genomföra reformer som möter ett visst motstånd. Vi vill fortsätta att bygga ut det kontanta stödet till barnfamiljerna genom barnbidrag, bostadstillägg och föräldraförsäkring. Redan om en månad kommer vi att lägga fram förslag till förbättring av föräldraförsäkring och bostadstillägg. Men eftersom det ekonomiska utrymmet är begränsat måste det bli en gradvis utbyggnad där vi måste avväga insatserna mellan olika familjetyper, barnåldrar osv. Från borgerligt håll har man nu lanserat olika förslag till s.k. vårdbidrag. De är principiellt mycket olikartade. Folkpartiet föreslår i praktiken ett förhöjt barnbidrag för vissa åldersgrupper som skall införas gradvis och sammankopplas med en skattereform. Det finns en rad invändningar mot förslaget, men den principiella skiljelinjen gentemot vår syn är inte så markerad. Barnbidrag, bostadstillägg och föräldraförsäkring är ju vårdbidrag, om man så vill — bidrag till barnens vård och uppfostran. Det blir möjligen en semantisk strid. Men eftersom det här är principiellt intressant skall jag, trots min begränsade tid, mera utförligt kritisera centerns förslag, framför allt dess ekonomiska konsekvenser. Det gäller i tillämpliga delar även moderaterna, som ju hänger ihop med centern i det här fallet. Jag hinner emellertid inte ta upp den kvinnofientlighet som ligger i moderaternas förslag och deras motstånd mot jämställdhet mellan könen, utan jag håller mig till ekonomin. Det är icke möjligt att genom ett vårdbidrag som betalas över skattsedeln ersätta en förvärvsinkomst i en barnfamilj. I förhållande till förvärvsinkomsten är också centerns vårdbidrag dels begränsat till en fjärdedel av en normal inkomst, dels inskränkt till i stort sett två årskullar. Ändå blir det mycket dyrt för skattebetalarna. Detta söker centern på olika sätt dölja. Centern föreslår ett vårdbidrag för barn upp till tre år som föds efter den 1 juli 1976. Inledningsvis skall detta betalas genom en höjning av skatten på sprit och tobak. Det verkar billigt. Men det beror helt enkelt på att man till en början åker snålskjuts på föräldraförsäkringen i sju månader. Före den 1 februari 1977 betalas det inte ut ett enda öre i vårdbidrag. Sedan dröjer det ett tag innan det föds tillräckligt med barn för att det skall kosta något. När vårdbidraget är fullt genomfört kostar det däremot 2400 milj.kr. brutto och 2100 milj.kr. netto. Detta skall betalas genom skatteomläggningen, säger centern. Det är att söka slå blå dunster i ögonen på oss. Ty det betyder ju bara att man måste börja skatteomläggningen med att höja skatten för att betala vårdbidraget. Det talar centern inte om. För att likväl begränsa kostnaderna bygger centern in tröskeleffekter som är helt orimliga. Tänk er en pappa med tre små barn, det sista fött i juni, som är ute och drar barnvagn i sommar med sin kamrat vars första barn föddes i juli. Den förste får ingenting, den andre får 24000 kr., om centern fick råda. Mot detta kommer självfallet alla de som i dag är småbarnsföräldrar att revoltera och säga: Då måste också vi få något. Det är mänskligt och vem kommer att kunna motstå de kraven? Tänk sedan på vad som händer på treårsdagen. Då mister familjen plötsligt 10 000 kr. Samtidigt blir barnen dyrare och dyrare för varje år. Gå ut och jobba säger centern. Det gör säkert de lågavlönade och de Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt ensamstående redan förut. Och hur blir det för familjer där någon av olika skäl måste vara eller i valfrihetens namn vill vara hemma? Alla dessa drabbas ju av en omedelbar och påtaglig standardsänkning. I det läget kommer kraven att växa starka på en kraftig förbättring av kontantstöden för de 1 1/2 miljon barn som är mellan 3 och 16 år. De kraven kommer att få ökad styrka av reaktionen mot ett bidragssystem, som ur många enskilda familjers synpunkter ter sig helt orimligt. Jag har därmed velat visa att centerns och moderaternas vårdbidragsförslag både i sin konstruktion och till sina ekonomiska konsekvenser är mycket illa genomtänkt. För att kunna presentera optiskt sett stora belopp har man begränsat sig till två årskullar av befolkningen och skapat tröskeleffekter som är omöjliga.

Det är naturligtvis lättsamt för politiker att söka framstå som goda gåvors givare, att fly undan svåra prioriteringar. Men jag tvingas återföra er till den hårda ekonomiska verkligheten. Familjepolitiken är bara ett exempel på de stora överbud som framför allt moderaterna ägnar sig åt. Finansdepartementet har räknat ut att den sammanlagda helårseffekten av moderaternas motioner till årets riksdag innebär en budgetförsvagning på 6-8 miljarder kronor genom minskade inkomster och ökade utgifter för staten. Beräkningen är dock inte slutförd ännu. Vpk och folkpartiet ligger på en mycket lägre nivå. Var centern ligger är det som vanligt svårt att lista ut. Antingen menar man allvar med sina kraftigt framförda krav på mera pengar till kommunerna, ca 5 miljarder kronor eller också är det bara en from önskan. Det får herr Fälldin ge besked om. Annars ligger centern på ungefär samma nivå som moderaterna. Hur stämmer detta med vad vi vet om vår ekonomi? Vi vet alla att utrymmet för en ökning av den privata konsumtionen under de närmaste fem åren är begränsat. Var jag än reser i landet träffar jag företagare som uttrycker sin oro för de stora kostnadsökningarna. Man kräver återhållsamhet i löneutvecklingen för att vi skall kunna klara vår konkurrenskraft och förverkliga den ekonomiska politikens målsättningar. På löntagarhåll är man medveten om problemen för vår samhällsekonomi. Gunnar Nilsson sade häromdagen att de stora lönehöjningarna de senaste åren delvis var att betrakta som ett konjunkturbetingat förskott inför kommande avtalsrörelser. Det speglar en djupt samhällsansvarig inställning, som de som ofta klankar på löntagarorganisationerna borde besinna. Men hur skall man kunna få respekt och förståelse för återhållsamhet på lönemarknaden om politikerna med långtgående löften intecknar det framtida konsumtionsutrymmet och kanske mer därtill? Löntagarna måste ju säga sig: Kan politikerna lova så mycket, finns det så mycket utrymme, varför skall då vi hålla tillbaka våra krav? Vi står inför uppgiften att solidariskt föra en ansvarsmedveten ekonomisk politik. I den uppgiften måste alla krafter i vårt fria och öppna samhälle medverka. Men den uppgiften ställer också kravet på politikerna att inte mäla sig ur solidariteten genom att ett valår lova pengar till medborgarna, för att man om möjligt skall göra kortsiktiga vinster. Ur den synpunkten är jag djupt oroad av den överbudspolitik som nu främst moderaterna ägnar sig åt. Det kan måhända tyckas vara ett kärvt och stramt budskap jag ett valår framför. Men å andra sidan: Får man tro internationell statistik har Sverige nu den högsta levnadsstandarden bland industriländerna. Vi har hunnit längre än de flesta när det gäller social utjämning och ett demokratiskt välfärdsbygge. Vi har det rätt hyggligt, trots den svartmålning som herr Bohman, som vanligt, ägnar sig åt. Vårt land har goda framtids och utvecklingsmöjligheter. Vi skall fortsätta det framtidsbygget. Men vi skall inte spela bort de möjligheterna genom ekonomiskt lättsinne och löften som vi inte kan uppfylla. Det är jag djupt övertygad om att människorna har förståelse för.

Herr talman! Herr Palme gav inte svar på hur mycket socialdemokraterna vill pruta på centerns målsättning om arbete åt alla. Han kan alltså inte säga att det är fel på vår målsättning, och det inregistrerar jag. Så återkommer herr Palme till kopplingen arbete-energiförbrukning. Återigen använder han uttrycket ”utan elektrisk ström”. Nu frågar jag: När skall landets statsminister lämna detta lågvattenmärke? Vårt program innebär en årlig ökning av energitillförseln med 1 96. Varför då fortsätta med uttryck av den typen? Är det därför att statsministern inte vill gå in i en debatt om de möjligheter som vi anvisar? Herr Palme behöver inte gå till herr Bohman, som är hans samarbetspartner i fråga om världens mest ambitiösa kärnkraftsprogram, för att få veta när vi vill avbryta utbyggnaden av kärnkraften. Det röstade vi för här i riksdagen i fjol. Vi kommer att rösta för det i år också. Att herr Palme inte lyssnar till de svar som jag ger honom på hans frågor, det är en sak som jag har börjat vänja mig vid. Men det är allvarligare att han inte vet vad riksdagsbehandlingen innebär. På tal om kopplingen industri, sysselsättning och energiförbrukning vill jag peka på att Ångpanneföreningen, som vi väl ändå får hålla som en auktoritet på detta område, har genomfört undersökningar angående möjligheten att utnyttja spillvärme i 56 anläggningar inom massa och pappersindustrin, inom järn och stålsektorn samt inom kemisektorn. Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt Man har kommit fram till att det är praktiskt möjligt med nu känd teknik att spara 3 TWh. Om man tar vara på den nya tekniken när man går vidare med Stålverk 80, så ger det ytterligare energivinster. Då kommer man upp till en besparing på 5-6 TWh, ett energitillskott som kan disponeras för andra ändamål. Om exempelvis verkstadsindustrin, som svarar för så stor del av sysselsättningen, får dessa Terawatttimmar, har man möjlighet att skapa 120000 nya jobb. Funderar aldrig statsministern i de banorna? Herr Palme säger att vi inte har några förslag om hur sysselsättningen skall ökas. Vi har i vår näringspolitiska motion en rad konkreta förslag, av vilka jag tidigare i dag har redovisat en del. Om regeringen får fortsätta med sin politik att ensidigt satsa på storföretagen, då kommer sysselsättningen i fara. Det är här skiljelinjen går mellan våra partier. Regeringspartiet satsar på storföretagen och de statliga företagen, medan vi säger att sysselsättningen kan räddas och ökas bara om man ger motsvarande stöd och stimulans till de många småföretagen. Herr Palme talar om överbud — det gamla vanliga. I fråga om åtgärder på reformsidan, som är av det slaget att de blir bestående år efter år, så ligger skillnaden mellan regeringens budget och vår i storleksordningen 1”. Det är klart att om statsministern räknar alternativanvändningen av kärnkraftspengarna som en påfrestning på budgeten, då kommer man upp i höga tal. Men vi kan inte ha ekonomiskt ansvar för en energiutbyggnad som vi har sagt nej till. Glöm inte det när ni adderar i kanslihuset. Så till frågan om vårdnadsbidraget. Herr Palme kritiserar oss. Men vad vill han själv? Ge oss besked om sextimmarsdagen för småbarnsföräldrarna! Ge oss besked om på vilket sätt ni skall ersätta inkomstbortfallet! Ge oss besked om det är socialt riktigare att låta det variera mellan 25 kr. och 179 kr. på samma sätt som föräldraförsäkringen! Ge oss besked om vad det kostar! Herr Palme pekar på tröskelproblem vid införandet av denna reform. Men vilken social reform har inte tröskelproblem vid sitt införande? Bortser herr Palme från tröskelproblemen vid ett eventuellt ytterligare utbyggande av föräldraförsäkringen? Det är att slå blå dunster i ögonen på folk, säger herr Palme, när vi klarat av finansieringen, inte bara för nästa budgetår utan också för halva budgetåret därefter. Nej, det är fråga om en nödvändig solidaritet gentemot barnfamiljerna. Det är också realism. Vi har redovisat vad reformen skulle kosta. Sedan kan jag hålla med om att det vore bättre att starta ännu djärvare. Är statsministern intresserad, så får vi väl se om det går att skaffa fram pengar i en snabbare takt. Vårt förslag baseras på de resurser som vi anser finns tillgängliga. Med anledning av kritiken mot det vårdnadsbidrag som vi har föreslagit vill jag fråga: Vad är det som har hänt inom socialdemokratin sedan år 1962, när Tage Erlander i boken Valfrihetens samhälle bl.a. framhöll att det naturligtvis inte går att anvisa någon generell lösning på problemet likställdhet man och kvinna. Det står vidare: ”De individuella variationerna i önskemål och livssituation är oändliga. Det väsentliga blir därför att på olika sätt söka skapa möjligheter för kvinnorna till ett rationellt och fritt val mellan hemarbete och förvärvsarbete under olika skeden av livet.” Gäller inte detta för socialdemokratin numera?